Herr talman! Det var säkert tur för herr Bengtsons blodtryck att han nu fick ge uttryck för sina antibolsjevikiska fördomar. Men jag tycker ändå att han var ganska misslyckad. Här står han i kammaren och beskyller mig öppet för att ha hämtat mina uppgifter och mina resonemang från ”fabricerade kommunistiska dokument”. Vad jag har här i handen är avdrag av den årsrapport från IDA och Världsbanken som han själv åberopar. Men han aktar sig noga för att anföra de siffror som jag har anfört, Gör man det visar det sig nämligen att inget av herrarnas resonemang håller. Det är också därför som ni underlåter att anföra en enda siffra och underlåter att kommentera den förskjutning under 1970/71 till bl.a. Indonesiens förmån, som jag härmed för tredje gången påtalar och ber herrarna vara vänliga att kommentera. Anser ni att det är en riktig tendens, och är det den tendensen ni har väntat på när det gäller IDA::s kreditgivning? Vi kommunister skulle inte alls ha gått emot ett verkligt stöd till de fattiga länder som har under 300 dollar i per capita-inkomst årligen. Men som jag anförde tidigare beträffande IDA:s egen utredning om hur det hade gått i Pakistan finner vi att det är föga hjälp för dessa fattiga länder att få denna typ av långivning och efter dessa principer. Man kan för övrigt fråga sig: Hur många av de 227 miljoner som under tidernas lopp har gått till Indonesien har runnit ned i den korrupta administrationens och militärregimens egna fickor och hur mycket har verkligen använts för dét påstådda ändamålet? Herr Bengtson, jag är inte alls ute för att bara lufta några kommunisters personliga missnöje med vissa regimer. Jag tycker att även om man inte är kommunist har man rätt att vara missnöjd med en regim som den i Indonesien, den i Paraguay eller den på franska bajonetter vilande regimen i Kamerun. Eller är det rentav så att herr Bengtson — det vill han väl ändå inte mena — är nöjd med regeringen i Indonesien och är nöjd med att den får mer pengar? I så fall ber jag om ursäkt, då har jag missförstått honom, då är det tydligen det som är hans kriterium för att fortsätta att stödja IDA.
Herr talman! Jag råkade väl nämna herr Svenssons namn några gånger när jag talade. Det borde jag egentligen inte ha gjort, för min avsikt var alls inte att ta upp allt det ofullständiga som han talade om utan den var att ge en översikt över hur dessa organ arbetar. Herr Svenssons uppgifter var så fragmentariska. Och jag har inte beskyllt honom för att ha förvanskat någonting — jag har bara frågat varför han inte använder källskrifterna. Det är inga dyra böcker. Men det passar inte att använda dem, de finns inte i herr Svenssons hand. Sedan säger herr Svensson att vi inte har bemött de siffror han nämnde. Varken herr Geijer eller jag har anledning att göra det; det är bara att läsa de skrifter som finns. Där är alltsammans klart och öppet redovisat. Sådana uppgifter kan man inte alltid få från de länder hos vilka herr Svensson i Malmö har sitt hjärta. Men här finns de. Vem som helst kan ta del av dem. Om nu herr Svensson i Malmö lyssnade på mitt anförande och verkligen ville bemöta någonting, så kunde han ju ha tagit upp det i mitt inlägg som var huvudsaken: Hur är Världsbanksgruppen organiserad? Vilka är medlemmar? Hur fattas besluten? Det har herr Svensson fullkomligt förbigått. Det intresserade honom inte. Han fortsatte att lufta sitt missnöje med vissa regimer. Jag har inte tagit upp någon regim, och det är inte heller min avsikt. Det hör inte till ämnet, utan ämnet är IDA, som vi skall ge bidrag till. Herr Svensson har tidigare talat om centerpartister och deras mening om Världsbanken. Ja, det fanns någon som hade en motion vid en av våra stämmor om att Sverige skulle gå ur Världsbanken. Den avslogs enhälligt vid centerns riksstämma — så det blev inte så mycket av den där svalan som herr Svensson trodde sig finna i det fallet. Herr Svensson har väl möjlighet inte bara till genmäle utan också till anförande. Nog skulle det vara intressant, om det inte tar alltför lång tid, om han kunde uttala sig litet grand i princip om banken och säga något om de fakta som föreligger om Världsbanksgruppen, för det där andra har vi hört upprepas ett par gånger nu. Det är ju ändå viktigare att svenska folket blir upplyst om hur det verkligen ligger till med denna hjälporganisation för de länder som har det sämst.
Herr talman! Tiden är ju sen, men jag skall ändå inte neka mig att gå herr Torsten Bengtson till mötes en smula. Bland de regimer som i IDA :s egna handlingar kan konstateras ha blivit gynnade som kunder — de har stärkt sin ställning inom IDA:s sammanlagda långivning under 1970/71 — finns framför allt Indonesien. Där finns Jordanien, där finns Malagasy, Sydafrikas bundsförvant. Där finns militärdiktaturen i Ecuador. Där finns den amerikanskinspirerade kuppregeringen i Ghana, som kom med i IDA:s långivning först efter det att CIA hade gjort sin kupp — alltså aldrig tidigare. Där finns Kamerun och där finns högerdiktaturen Dominikanska republiken. Det visar väl en ganska tydlig tendens, och detta kan man utläsa ur Världsbankens och IDA :s egen rapport för 1971. Vad beträffar Världsbanken mer generellt har jag redan tidigare sagt min mening om den, men låt mig göra ett konstaterande till. Det var för en kort tid sedan som en av USA inspirerad militärkupp inträffade i Bolivia. Den fällde den nationalistiska regeringen över ända och installerade en högerdiktatur. Medan Bolivia tidigare fått mycket blygsamma summor från Världsbanken, har nu omedelbart efter högerkuppen beviljats en summa på 100 miljoner dollar i lån. Jag tror att det är tillräckligt för att karakterisera den ideologiska slagsidan hos Världsbanksgruppen i allmänhet. Jag sade tidigare att när man i rapporten talar om Kina så menar man Formosa, men det var inte därför att Formosa-Kina hittills varit ensam representant i FN för Kina, utan det var bara för att visa så att säga ett rent symboliskt uttryck för den ideologi som här går igen. Det finns i Världsbankens rapport inget annat Kina som tänkbar kund eller som man över huvud taget anser existera än just Formosa-Kina, general Chiang Kai-sheks diktatur.
Herr talman! Jag skulle inte ha begärt ordet för att förlänga denna debatt ytterligare vid denna tid på kvällen, efter en lång dag, om jag inte hade funnit det angeläget att inför kammaren redovisa något av det som håller på att ske just nu på det internationella utvecklingsbiståndets område och som kommer att i den omedelbara framtiden beröra IDA :s verksamhet och därmed också bör vara av intresse för den svenska riksdagen och svenska skattebetalare. Låt mig först säga att som varm vän av det demokratiskt uppbyggda Förenta nationerna, fungerande efter principen en medlem, en röst, kan jag inte lägga i dagen någon helhjärtad förtjusning över Världsbanksgruppens konstitution, struktur och uppbyggnad med det röstsystem som där praktiseras. Herr Svensson i Malmö har i varje fall rätt så långt att inom Världsbanksgruppen har Världsbanken och IDA gemensam administration. Men det är väl ungefär så långt han hade rätt i sin argumentering. Jag vill gärna påtala det ytterst försåtliga i att i snabbt uppräknade exempel på verksamhetsprojekt inom bankgruppen ständigt blanda ihop bankprojekt och IDA-projekt, som ju är totalt olika saker med olika principer, olika syften, olika konstruktion och olika funktionssätt. Sedan vill jag gärna säga, eftersom jag också råkar ha Världsbankens och IDA: senaste årsrapport framför mig, att herr Svensson verkligen läser siffror som en viss potentat läser Bibeln. Jag tycker nog att herr Svensson kunde ha nämnt, när han drog fram Pakistan som en så stor låntagare i banken, att Indien har fått tre gånger så mycket i IDA-medel som Pakistan under den här perioden som redovisas. Herr Svensson talade onekligen i snabbaste laget i sitt första inlägg, och det var litet svårt att följa med. Men jag uppfattade att han sade — jag kan ha fel på den punkten — att Grekland fått lån från IDA för undervisningsprojekt. Grekland har över huvud taget icke fått några pengar från IDA. Han nämnde också att Syrien inte hade fått några IDA-pengar. Syrien är upptaget i förteckningen såsom låntagare hos IDA. Tidigare sade herr Svensson att vad som förut kallades Kongo-Kinshasa och nu kallas för Zaire har fått 28 miljoner dollar i lån. Enligt den tabell som jag har här har denna stat sammanlagt fått 18 miljoner dollar i lån från IDA. Om jag bara haft möjlighet att följa med i herr Svenssons uppräkning hade jag kanske kunnat finna andra fel i hans framställning. Herr talman! Jag skall helt avstå från att ge mig in på en argumentering med herr Svensson beträffande de regimer som han har kritiskt påtalat såsom stora låntagare hos IDA. Det är över huvud taget ganska oförsvarligt att i en folkvald församling som denna stå och uttala sig på detta svepande, generella sätt om regimer som man inte kan ha särskilt mycket kännedom om. Och det är inte regimerna som det här är fråga om utan det är folken, det är människorna i dessa länder, som i det stora flertalet fall hör till de fattigaste på jorden. Jag vill gärna betona att IDA:s roll när det gäller att hjälpa med dessa 50-åriga räntefria lån är inte att sedan i dessa länder möjliggöra privata följdinvesteringar, utan avsikten är att lägga grunden för en utvecklingsprocess som verkligen kan leda fram till bättre levnadsförhållanden, till högre levnadsstandard för de människor det är fråga om. Här kommer jag in på vad som nu är på gång och som i högsta grad kommer att involvera IDA under det årtionde som just nu har påbörjats, det årtionde som inom FN-systemet kallas för det andra utvecklingsårtiondet.

Man har betonat att det är på dessa länder som är 25 till antalet — 16 i Afrika, 8 i Asien och 1 i Latinamerika — som framför allt FN-systemets hjälp skall inrikta sig. Denna hjälp kommer att bestå av tekniskt bistånd med utvecklingsplanering och uppbyggande av en samhällelig struktur för att över huvud taget möjliggöra en rationell och effektiv samhällsadministration. Den kommer att bestå av finansiellt bistånd som skall inrikta sig på viktiga infrastrukturella uppgifter — här har redan nämnts kraftförsörjning, vägbyggen, undervisningssystem osv. Man kommer även att inrikta sig på rådgivningshjälp för att förstärka de fattiga ländernas möjligheter att främja sin handel och öka sin export. I FN-resolutionen, som nu utgör det formella beslutet härom och som är antagen för helt kort tid sedan i FN:s generalförsamling, är direkt och specifikt IDA nämnd såsom den förnämsta finanskällan när det gäller den finansiella hjälp som måste gå till dessa allra fattigaste av de fattiga länderna för att över huvud taget möjliggöra en start för dem i deras utvecklingsinsatser och utvecklingsansträngningar. De länderna kan icke vara utan denna hjälp, och det är desto viktigare att de får den nu då tyvärr den bilaterala biståndsgivningen visar sådana beklagansvärda tendenser att stagnera eller t.o.m. gå tillbaka. Och det är betecknande att jag vet från min verksamhet i FN icke ett enda u-land som har tackat nej till ett finansiellt bistånd från IDA. Hjälpen kommer att behövas nu mer än någonsin i fortsättningen, och därför är det ytterst tacknämligt att i en situation, när man på grund av det rådande läget i den amerikanska kongressen ännu inte har kunnat få amerikansk bekräftelse på bidraget därifrån — det största av alla — till IDA, man från den svenska regeringens sida nu har föreslagit riksdagen att ändå göra den svenska påfyllnaden. Den kommer att fylla ett utomordentligt viktigt ändamål. Den kommer inte att gå till några kapitalistiska eller fascistiska diktaturer — den kommer att gå till folken i de fattigaste av de fattiga länderna på denna jord för att äntligen bidra till att möjliggöra för dem att få en start i sina ansträngningar att nå bättre levnadsförhållanden. Det är alltså fel som det står i den kommunistiska motionen, att IDA :s verksamhet är ”underordnad imperialistiska intressen”, att organisationen ”syftar till att upprätthålla ett socialt status quo” och att IDA ”stöder reaktionära regimer”. Detta, herr talman, är felaktiga påståenden, och det måste sägas klart ut till kammarens protokoll att så är förhållandet.
Herr talman! Fru Thorsson är åtminstone hederlig nog att vidgå att det finns anledning till skarp kritik. Det har kanske ingen av de tidigare talarna gjort — det hade varit hälsosamt om de gjort det, för det sätter ju ändå kommunisternas initiativ här i en litet annan dager än vad herr förste vice talmannen Bengtson vill låta påskina. Sedan är det sant att Indien har varit IDA:s största kund och under det senaste året alltjämt är det. Men det är också sant, fru Thorsson, att situationen 1970—1971 har förskjutits till Indiens nackdel och i första hand till Indonesiens fördel. : Jag har klart angivit, fru Thorsson, att de pengar som gick till Grekland, Turkiet och Spanien gick via banken och icke via IDA. När det gäller uppgiften att jag skulle ha fel beträffande IDA: stöd till Kongo-Kinshasa, som jag sade, finner jag, då jag lägger ihop projekten 6 miljoner, 5 miljoner, 7 miljoner och 10 miljoner att jag, med den sorts addition jag har lärt mig i skolan en gång, får 28 miljoner och inte, som fru Thorsson säger, 18 miljoner. Sedan säger fru Thorsson — och det tycker jag är litet farligt, för här spelar hon på den sentimentala internationalismens känslor — att man skall inte bry sig om vilka regimer som finns i de länder som IDA :s pengar går till, utan man skall bara bry sig om folket. Men, fru Thorsson, just IDA:s pengar kännetecknas ju av att de betalas ut till regimerna, via regimer. Pengarna går inte till det indonesiska folket — de går till generalerna i Djakarta, och det är klart att de är väldigt glada åt att få pengar och vid varje internationell konferens ger de naturligtvis uttryck för sin glädje och vill att denna hjälp till deras regimer skall fortsätta. Man kan fråga sig, som fru Thorsson också gör: Hur skulle det bli om de här länderna inte fick någon hjälp? IDA har ju gjort en utredning i Pakistan som jag nämnde men som ingen hittills har kommenterat. Den visade att inkomstutvecklingen snarast hade varit regressiv, och skall hjälpen resultera i den sortens verkningar, då kan man kanske vara utan den.
Herr talman! Jag vet inte om vi kanske trots allt, herr Svensson i Malmö, har olika dokument framför oss. Jag har den senaste årsrapporten som för upp långivningen till den 30 juni 1971, och där står det väldigt klart i tabellen att Demokratiska republiken Kongo, dvs. nuvarande Zaire, har fått 18 miljoner dollar. Sedan var jag glad att få höra av herr Svensson — för det var faktiskt litet svårt att följa med i det första inlägget — att han accepterade det som jag sade, att Grekland icke har fått någon IDA-hjälp alls, liksom att Indien är den största låntagaren i IDA. Men det viktiga som jag nu vill säga är att jag inte är någon sentimental internationalist när jag hävdar att de här lånen inte går till regimerna utan till folken. Det finns nämligen ett orsaksoch verkanssammanhang, herr Svensson, som det kunde vara ganska intressant att diskutera en gång, när tiden inte är så långt liden som i kväll, mellan konservativa eller låt mig säga reaktionära regimer och levnadsstandarden i de länder det är fråga om och där just en rätt insatt utvecklingshjälp kan medverka till att dessa folk kan skaffa sig en mera progressiv och en mera framåtriktad regim. Det är detta som vi skall bidra till.
Herr talman! Då vill jag fråga: Är fru Thorsson så naiv att hon tror att pengar som utbetalas till general Suharto och hans ministrar kommer det indonesiska folket till godo, hur fattigt detta folk än är? Beträffande rapporten säger fru Thorsson att hon har rapporten från den 30 juni 1971; jag råkar ha en rapport daterad den 30 september 1971. Mitt material är alltså något mera aktuellt än fru Thorssons.
Herr talman! Jag skall gärna ge herr Svensson i Malmö en honnör för att han har hunnit skaffa sig färskare rapporter än jag. Men jag är inte naiv i utvecklingssammanhang, herr Svensson. Jag vet vad jag talar om, eftersom jag har sett de konkreta problemen på nära håll. Och jag vägrar att karakterisera den nuvarande indonesiska regimen i samma ordalag som herr Svensson gör. Jag vet också att de bidrag som kommer till Indonesien gör sin nytta, bl.a. för att de — som jag sade i mitt senaste inlägg — bidrar till att väcka folk till att förstå vad det är fråga om, att förstå vad människorna kan skaffa sig i livet genom att aktivt medverka till och arbeta på att utveckla sitt eget land. Och det är den säkraste vägen för att i utvecklingsländerna få regimer av mera progressiv typ än vad som finns nu i åtskilliga av de länderna. Detta är inte någon naivitet, herr Svensson, utan det är ett realistiskt sätt att se på utvecklingsproblemen i u-länderna av i dag!
Herr talman! Utrikesutskottet har inte givit någon helt onyanserat positiv bild av den verksamhet det här gäller, och det finns ingen anledning för mig att kommentera den saken ytterligare. Men det är en annan liten sak som jag här vill ta upp och som möjligen kan nyansera debatten lite mer än vad herr Svensson i Malmö har försökt göra. Herr Svensson gjorde sig till talesman för u-länderna, och då kan det ju vara av intresse att se vad u-länderna själva säger. För bara några veckor sedan hemställde 77-statsgruppen — som består uteslutande av u-länder och där praktiskt taget alla u-länder finns med — enhälligt till de rika länderna att öka sina bidrag till IDA, så att de skulle kunna uppnå de mål som de har gemensamma. Det är möjligt att de länderna i någon mån kan vara mera omdömesgilla om sina egna behov än vad herr Svensson är.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag framhålla samma sak som fru Thorsson, nämligen att jag aldrig någonsin har sagt att det är tillfredsställande med de röstregler som finns i Världsbanksgruppen. Men jag kanske också skall tillägga att det inte finns något land som har så många andelar att man kan bestämma själv, utan det måste till ytterligare ett stort antal för ett beslut. Sedan tycker jag också det finns anledning att rätta till en sak. När herr Svensson i Malmö talar här, så låter det som om man sitter i IDA och skickar i väg ett antal miljoner till en regim någonstans i ett land. Så föll hans ord. I själva verket går ju pengarna till noggrant planerade projekt. Och då är det fullkomligt felaktigt som herr Svensson framställer det, att man skickar pengar till en regim. De skickas i stället till väl planerade projekt. Vidare vill jag ytterligare understryka vad herr Dahlén sade om 77-statsgruppens enhälliga begäran. Gruppen heter så fortfarande, men antalet stater är nu inte längre 77, utan gruppen består av 95 u-länder. Det är alltså 95 u-länder som står bakom den begäran som herr Dahlén talade om. Det kan vara mycket lärorikt att tänka på det också. Och det är som sagt inte till regimerna där som pengarna går. Vad sedan den kommunistiska motionen angår vill den ju inte ändra på stadgan, utan den är rent negativ. Som fru Thorsson sade vill den inte ge någonting till de fattigaste av de fattiga i vår värld.
Herr talman! Man kan diskutera många u-landsregimers representativitet för sitt folk. Många regimer i de länderna har under tidernas lopp upphöjt sig till representanter för folket. Den indonesiska militärregimen, som har slagit ihjäl åtminstone 800 000 indonesier, räknar sig icke förty som berättigad att föra det indonesiska folkets talan. Det finns inget sådant samband mellan de flesta av de regimer som åtnjuter stöd från IDA och folken i de länderna. Och när svenska lönearbetares pengar utbetalas till sådana regimer har man anledning fråga sig hur mycket som rinner bort i form av korruption och hur mycket som används till projekt som har helt andra syften än att höja folkets levnadsstandard och att stödja folkets strävan efter ekonomisk och social befrielse. Så mycket kan vi väl säga att vare sig den indonesiska regimen eller general Stroessner i Paraguay eller general Ibarra i Ecuador eller någon av de andra potentater som herrarna vill slänga pengar i händerna på representerar folket, och de har helt andra maktpolitiska mål för sin politiska verksamhet än att höja folkens levnadsstandard och att befria folken politiskt och socialt.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö befinner sig nu på full reträtt, och det var ju en god sak med den här debatten. Han börjar nu erkänna att det givetvis finns en hel del u-länder, som också måste vara representativa för folken, som vill att IDA skall få mer pengar. Fortsätt nu, herr Svensson, att retirera när jag talar om att Cuba tillhör de där länderna — som herr Svensson tycker är så förskräckliga — som vill att IDA skall få mer pengar av de rika länderna.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat jordbruksministern om han vill lämna en redogörelse för de aktuella svårigheter som inträffat och som kan befaras inverka menligt på den av FN planerade miljövårdskonferensen i Stockholm våren 1972. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag utgår från att herr Lothigius syftar på de politiska problem som hänger samman med de principer som FN skall tillämpa vid inbjudan till miljövårdskonferensen i juni 1972. Inbjudningsfrågan behandlas av den nu pågående generalförsamlingen. Jag vill erinra om att det är fråga om en FN-konferens. Sverige är värdland men svarar inte för inbjudningarna till konferensen. Det mycket omfattande förberedelsearbete som utförts bl.a. av stormakterna bör kunna tolkas som ett positivt intresse av att konferensen genomförs enligt planerna. Med hänsyn härtill utgår regeringen från att konferensen skall avhållas som planerat.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det kanske är naturligt att den ställs här efter den tidningsdiskussion som pågått under de senaste dagarna, där det åtminstone av vissa tidningsuppgifter har verkat ovisst huruvida konferensen skall komma till stånd. Sverige har ju särskilt uppmärksammats i utlandet genom den insats vi gjort i FN på detta område. En behövlig goodwillskapande åtgärd har vidtagits av svenskarna. Visserligen är det en FN-konferens men på svenskt initiativ och med Sverige som värdland, och det förpliktar en hel del. Vad herr Kosygin sade i Norge häromdagen verkade positivt, men ändå finns det tecken som tyder på att det råder en viss tveksamhet i fråga om konferensen. Jag undrar om läget har skärpts de senaste dagarna. Om det skulle hända att vi inte får denna konferens i naturvårdsfrågorna inom FN:s ram, undrar jag huruvida man från regeringens sida är beredd att ordna en form av symposium för att följa upp dessa frågor på ett annat sätt än inom den politiska ram som nu är tänkt. Jag tackar än en gång herr utrikesministern för svaret på min fråga.
Herr talman! Konferensen är en FN-konferens och skall den ha avsedd effekt på den fortsatta utvecklingen av det internationella samarbetet på miljövårdsområdet är det enligt svenska regeringens bedömning nödvändigt att den behåller karaktären av regeringskonferens. Den ståndpunkten deklarerade jag redan i generalförsamlingens debatt tidigt i höstas, och det upprepades av jordbruksministern för inte länge sedan i New York. Det betyder att vi avvisar den lösning som herr Lothigius här antydde, nämligen att — om jag får använda det uttrycket — degradera konferensen till ett expertsymposium.

Det skulle då vara fråga om något helt annat än den konferens för vilken vi erbjöd oss att svara för värdskapet.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig när regeringen avser fatta beslut om nya och utvidgade hjälpinsatser för de östbengaliska flyktingarna i Indien. I mitt svar den 2 november 1971 på interpellationer från bl.a. fru Nettelbrandt betonade jag att regeringen skulle pröva alla tillgängliga möjligheter att öka insatserna för flyktingarna. UD och SIDA har ingående granskat olika former för effektiv flyktinghjälp. Prövningen har bl.a. gett vid handen att ytterligare stora bidrag kan ställas till förfogande för FN:s stöd till det indiska flyktingprogrammet. Krigstillståndet mellan Indien och Pakistan har emellertid skapat oklarhet om FN-hjälpen till flyktingarna. Så snart denna oklarhet försvunnit, kommer regeringen att fatta beslut om nya bidrag för humanitära hjälpinsatser i området.
Herr talman! Anledningen till att jag i förra veckan ställde min fråga till utrikesministern var det uttalande som han gjorde den 2 november i vår debatt om de östbengaliska flyktingarna. Då sade herr Wickman att de enorma behoven kommer att nödvändiggöra ytterligare stora insatser också från vår sida. Vi fick det intrycket att de svenska hjälpinsatserna till flyktingarna snabbt skulle öka. Så har emellertid inte skett. Nu anger utrikesministern i sitt svar en del av orsakerna till detta. Nu råder det krig och hjälpinsatserna försvåras eller omöjliggörs. Men flyktinglägren i Indien berörs väl inte direkt av kriget? Krigstillståndet har skapat oklarhet, säger utrikesministern. Men har man i vanlig ordning sökt att med vår ambassads hjälp skingra oklarheten? Eller är det riktigt som det sades i morse i TT-nyheterna att vär ambassad är mycket förvånad över den svenska regeringens uttalande? De 10 miljoner flyktingarna har troligen fått sin situation allvarligt försämrad. Jag har tidigare hänvisat till larmrapporter om en hotande hungersnöd för kanske 40 miljoner människor i Östbengalen. Även i delar av Västbengalen i Indien är livsmedelssituationen mycket allvarlig. Enligt uppgifter från bl.a. några av de frivilliga hjälporganisationerna fortsätter man de igångsatta hjälpprojekten i flyktinglägren. Därför är de givetvis fortfarande i behov av ekonomiskt bistånd. Dessa hjälpaktioner är ju dessutom samordnade av internationella överorgan. Detta gäller t.ex. för den internationella Rädda barnen-organisationen. Internationella röda korset vädjade i går om hjälp med medicinska preparat och utrustningar, t.ex. blodplasma och blodtransfusionsutrustning, även till Västpakistan. Är vi nu, herr utrikesminister, tills vidare förhindrade att göra den planerade hjälpinsatsen, och beror det på den nya krigssituationen? Anser herr utrikesministern att vår neutralitet hindrar oss att nu göra humanitära hjälpinsatser?
Herr talman! Nej, fru Nettelbrandt, vår neutralitet hindrar oss aldrig från att göra humanitära hjälpinsatser och gör det lika litet i detta som i något annat fall. Vi följer utvecklingen uppmärksamt och kommer att — det kan jag verkligen försäkra fru Nettelbrandt — att svara positivt på alla de krav och vädjanden som kommer att ställas till oss. Vi har bl.a. en fortlöpande kontakt med dem som är ansvariga för FN-programmet för flyktinghjälpen. Vi vet att flyktingkommissarien just nu diskuterar frågan om FN-programmets fortsatta verkställighet med FN:s generalsekreterare. Läget i dag är att det är praktiskt och faktiskt osäkert vad som kan göras. De leveranser som är på väg till Indien fullföljs, men inga nya beställningar läggs ut av FN-organen. Det är anledningen till att något akut behov av nya pengar till FN-programmet icke föreligger. Däremot har FN-programmets ansvariga, den s.k. focal point, vädjat till medlemsstaterna att hålla en hög beredskap för att omgående kunna ställa till förfogande de mycket stora medel som vi vet blir aktuella när FN-ktiviteten på nytt kan komma i gång. Den beredskapen, som fru Nettelbrandt säkert är underrättad om, är mycket hög på svensk sida. Vi kommer att med utomordentligt kort varsel kunna ställa mycket betydande resurser till FN-programmets förfogande.
Herr talman! Att man följer situationen uppmärksamt, heter det i många sammanhang på mycket hög nivå. Men det hjälper ju föga de människor som lider i dag. Att det är praktiskt och faktiskt svårt att överblicka vad som just nu kan göras har jag förståelse för, men i så fall är det väl ännu mera befogat att regeringen för att informera sig håller kontakt även med den svenska ambassaden på platsen. Jag är givetvis införstådd med att hjälpinsatser direkt in i Bangla Desh nu är försvårade på grund av kriget där. Jag är också i någon mån beredd att acceptera att det blivit ökade svårigheter för direkta bilaterala hjälpinsatser i det nu uppkomna läget. Jag vill dock betona att flyktinglägren finns där med sina miljoner flyktingar från Bangla Desh. De behöver nu mer än någonsin hjälp, och det ansvaret slipper vi inte ifrån. De stora internationella hjälporganisationerna är tydligen också beredda att fortsätta biståndet till flyktingarna. Vi kan enligt min mening och vi bör stödja dessa internationella och ofta multilaterala insatser. Givetvis bör vi redan nu börja planera för de insatser vi kan göra sedan kriget upphört, och det är glädjande att höra utrikesministerns uttalande om den beredskap som finns på den punkten. En ofantlig hungerkatastrof hotar nu civilbefolkningen, och den försvåras av kriget. Ett exempel på förberedelseinsatser som görs på ett helt annat plan är u-andsföreningen Svalornas vänortsprojekt. Efter en i Frankrike framgångsrik idé av Abbé Pierre har Svalorna i dagarna skrivit till samtliga kommunfullmäktige i Sverige med uppmaningen att engagera sig och medverka till bildandet av lokala hjälporganisationer för bl.a. humanitär hjälp till flyktinglägren. Tanken är att man skall öka det enskilda engagemanget genom delaktighet i arbetet i ett visst flyktingläger, en viss by eller stad eller ett visst område för återuppbyggnad och utveckling. Jag hoppas att många kommunfullmäktige svarar positivt på den framställningen, men det är givetvis inte fråga om att ge kommunala pengar. Kriget pågår nu för fullt. Låt oss inte för ett ögonblick glömma de tio miljoner flyktingarna, de 40 miljoner hungerhotade och en hotad civilbefolkning på flera hundra miljoner på alla sidor om gränserna. Krigslarmet från Bangla Desh och Kashmir får inte överrösta kvidandet från de hungrande eller jämmern från de sjuka och skadade. Vi i Sverige kan ju nu hjälpa.

Herr talman! Fru Hansson har frågat mig om jag — med anledning av bristen på sysselsättningstillfällen i Västerbottens inland — är beredd att medverka till att planerade kraftverksbyggen i Ångermanälven, Umeälven och Skellefteälven kan påbörjas tidigare än planerat. Svaret är ja, jag är beredd att medverka härtill så långt detta är möjligt med hänsyn till det aktuella planeringsläget för de olika projekten och möjligheterna att erhålla vederbörliga tillstånd samt med beaktande av en jämn sysselsättningsutveckling i området.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för ett positivt svar på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är den bekymmersamma sysselsättningssituationen i de inlandskommuner som är berörda av de planerade kraftverksutbyggnaderna. Regeringens selektiva åtgärder för att skapa sysselsättning har varit av stort värde i dessa områden. De har nu börjat ge effekter. Men på grund av att det i dessa områden är svårt att finna lämpliga sysselsättningsobjekt kan de tyvärr inte anses tillräckliga. Det kan också finnas anledning befara att sysselsättningen inom skogsbruket ytterligare kan minska inom det närmaste året på grund av konjunkturerna och skogsindustrins stora råvarulager. Brist på arbetstillfällen i dessa områden innebär stora risker för att ytterligare utflyttning av arbetskraft kommer att ske. En sned åldersfördelning och ett redan tidigare för lågt befolkningsunderlag för att vidmakthålla en tillfredsställande samhällsservice gör att en ytterligare befolkningsutflyttning skulle vara synnerligen olycklig. Av erfarenhet vet vi att det vid kraftverksbyggnader inte endast är de i byggnationen sysselsatta som berörs, utan det genererar sysselsättning även inom andra sektorer, främst då servicesektorn. Jag har därför funnit det angeläget att dessa planerade utbyggnader så snart som möjligt kan komma till stånd, och jag är tacksam om vattenfallsverket ville anstränga sig till det yttersta för att så snabbt som möjligt få fram färdiga utbyggnadsplaner så att arbetena kan komma till stånd. Det har visat sig att det privata näringslivet har ett bristande intresse för att etablera sig i Norrlands inland. Människornas förhoppningar står till staten. Jag vill därför också rikta en vädjan till industriministern att påverka AB Statsföretag att lägga ner all sin energi på att försöka få fram lämpliga företag att lokalisera till dessa områden vid sådan tidpunkt att de lämpligen kan avlösa de nu aktuella kraftverksbyggena. Om det privata näringslivet även fortsättningsvis visar samma ljumma intresse för lokalisering till dessa områden, förutsätter jag att regeringen överväger att skaffa samhället kraftigare styrmedel över företagen. Jag skulle till slut vilja fråga industriministern om han kan närmare precisera vid vilken tidpunkt ett tidigareläggande av dessa kraftverksbyggen kan ske.
Herr talman! En sådan precisering är svår att göra.

Det är den uppmaningen att päskynda arbetet som vi riktat till Vattenfall.

Herr talman! Herr Ekström har frågat om jag uppmärksammat att antalet arbetstillfällen inom industrin i Söderhamnsregionen minskar och att lokaliseringspolitiska och andra ätgärder är nödvändiga. Bollnäs—-Söderhamnsregionen hör sedan länge till de områden som tilldrar sig stor uppmärksamhet i lokaliseringsverksamheten. Under det senaste budgetåret beviljades företag i regionen stöd med ca 12 miljoner kronor, varav något över 3 miljoner kronor i bidrag och avskrivningslån samt 9 miljoner kronor i lån. Av dessa belopp gick 3 respektive 7 miljoner kronor till Söderhamn. Genom ätgärderna under det senaste budgetåret beräknas 125 nya arbetstillfällen skapas i regionen varav 35 i Söderhamn. Vidare är de arbetsmarknadspolitiska insatserna omfattande. Jag är väl medveten om behovet av ytterligare regionalpolitiska insatser inom regionen. Strävandena att tillföra området fler arbetstillfällen kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret, med vilket jag är tillfredsställd. Anledningen till att jag nu ställt frågan är den aviserade nedläggningen av trähusfabriken i Ljusne. Denna industri berör cirka 80 anställda. Även om det utlovas anställning för flera av dessa vid andra av företagets enheter kvarstår det faktum att antalet arbetsplatser i Söderhamnsregionen kontinuerligt minskar. År 1962 visade statistiska centralbyråns statistik 4 947 anställda, medan motsvarande siffra år 1969 var endast 4 370. Någon ljusning kan inte för närvarande skönjas. Vi vet inte i dag om Norrlands skogsägares cellulosabolags planerade pappersbruk i Vallvik över huvud taget kommer till stånd. Det bör i detta sammanhang också framhållas att den arbetslöshet som för närvarande råder i området är besvärande. Antalet anmälda arbetslösa var 532 i mitten av föregående månad. En annan sifferuppgift kanske också bör nämnas. I regionen går det endast fem anmälda lediga platser på 100 arbetslösa. Det är ett förhållande som markant skiljer sig från landet i övrigt, genomsnittligt sett. Inrikesministern avslutar sitt svar med att försäkra att han är väl medveten om behovet av ytterligare regionalpolitiska insatser och att strävandena att tillföra området fler arbetstillfällen kommer att fortsätta. Situationen är i nu rådande lågkonjunktur besvärande. Än värre är emellertid utvecklingen på sikt. De lokaliseringspolitiska insatser som vidtagits har varit mycket värdefulla, men industrier mäste till och helst sådana som för med sig bieffekter i fråga om sysselsättning för andra, mindre och medelstora, företag. Jag hyser för min del tillförsikt för framtiden i anledning av det svar som jag i dag har fätt från inrikesministern.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat socialministern om han anser att nuvarande bestämmelser angående förbättringslån till byggande av s.k. temporära äldringsbostäder är helt tillfredsställande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt vad jag har inhämtat från bostadsstyrelsen har under femårsperioden 1966—1970 närmare 4 000 temporära åldringsbostäder byggts i glesbygdsområden med stöd av förbättringslån. Bostadsstandarden i dessa bostäder är i regel väsentligt bättre än i åldringarnas tidigare bostäder. De temporära bostäderna utgör dessutom mestadels en bättre lösning på dessa äldres bostadsfråga än en upprustning av deras bostäder om de ligger olämpligt från värdoch servicesynpunkt.

Herr talman! Jag ställde frågan till socialministern därför att jag upplever det som ett socialt problem hur vi på bästa sätt skall integrera äldringarna i samhället i övrigt. Men jag har givetvis ingenting emot att inrikesministern besvarar frågan och ber att få tacka för svaret. Jag delar statsrådets uppfattning att bestämmelserna om förbättringslån till temporära åldringsbostäder fyller en viktig funktion. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att statliga förbättringslån kan utgå till kommun för uppförande av sådana åldringsbostäder. På den punkten har vi inga delade meningar. Men bestämmelserna kan tydligen få icke önskvärda konsekvenser, och det är därför som jag har tagit upp frågan. Jag känner t.ex. fall där man sammanfört ett stort antal, i ett fall ett 40-tal, åldringsbostäder till en tätorts ytterområde och skapat äldringsbyar som inte svarar mot socialvårdens intentioner att integrera pensionärerna i det normala samhällslivet. Man har menat att bestämmelserna gör det omöjligt att åstadkomma en annan lösning.

Har man inte då ändå missförstått bestämmelser na och finns det inte därför anledning till förtydligande? Jag anser att man i stället för att skapa sådana här åldringsbyar och separera pensionärerna från den övriga boendemiljön bör sträva efter att få den här bebyggelsen så variationsrik som möjligt och med naturlig blandning av olika generationer.
Herr talman! Det är ju inte så ovanligt att man ute i kommunerna har debatt om bostadsplaneringen och anser vissa lösningar vara mer eller mindre lämpliga. Eftersom jag inte känner till det här fallet, som herr Westberg i Ljusdal åberopar, kan jag självfallet inte yttra mig om det, men som det beskrivs står det inte i överensstämmelse med de erfarenheter jag har. Många av de här bostäderna har ju kommit till som enstaka hus eller i betydligt mindre grupper än vad herr Westberg här talar om.
Herr talman! Jag anser mig av inrikesministerns uttalande här kunna förstå att han icke önskar en bebyggelse av det slag som jag har pekat på, utan att det skall vara mindre grupper med variation och likaså en blandning av generationerna. Jag tror att det är en riktigare inställning.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat om jag delar generaldirektör Bertil Olssons, arbetsmarknadsverket, uppfattning att Göteborg behöver tillföras lättare industri och serviceverksamhet i syfte att motverka arbetslösheten där. Det föreligger enligt min mening ett behov av ytterligare differentiering av näringslivet i Göteborg liksom på många andra orter i landet. Självfallet är det angeläget att den lokala arbetsmarknaden i olika geografiska områden kan ge ett så rikhaltigt urval av arbetserbjudanden som möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Jag tycker det är tillfredsställande att inrikesministern säger att det behövs en ytterligare differentiering av näringslivet i Göteborg. Det måste innebära att han instämmer i arbetsmarknadsverkschefens uppfattning att Göteborg behöver tillföras lättare industri och serviceverksamhet för att motverka arbetslösheten. Det är viktigt, tror jag, att den här missuppfattningen kommer bort om Göteborg som en överhettad region, från vilken man skall flytta ut så många arbetstillfällen som möjligt. Bakgrunden till min fråga är den markanta ökning av arbetslösheten som har skett i Göteborg under de senaste åren, inte bara absolut utan också i jämförelse med övriga riket. Om vi t.ex. jämför med Stockholm, finner vi att antalet arbetslösa år 1965 var ungefär hälften så stort i Göteborg som i Stockholm, och det var relativt naturligt, eftersom den yrkesverksamma befolkningen är ungefär hälften så stor. Men i år är antalet arbetslösa personer i Göteborg lika stort som antalet arbetslösa personer i Stockholm, trots att Stockholm är dubbelt så stort. Vi har alltså en dubbelt så stor arbetslöshet i Göteborg, relativt sett, som i Stockholm. Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Lennart Ström, har gång på gång påpekat att Göteborg inte är någon överhettad region i det här hänseendet. Det saknas sysselsättning för kvinnlig arbetskraft, för äldre arbetskraft och för tjänstemän. Det finns praktiskt taget ingen statlig förvaltning i Göteborg, och även förvaltningen inom enskild verksamhet koncentreras mer och mer till Stockholm. Det råder också brist på lättare industri. Detta är inte bara en iakttagelse som har gjorts i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, som ju har att se till hela länet, säger i ett uttalande, som inrikesministern känner igen, eftersom det gjordes i en skrivelse av den 25 oktober i år i samband med Länsplan 70: ”Göteborgs näringsliv och arbetsmarknad kännetecknas av en djupgående strukturell obalans. Medan den tunga verkstadsindustrin är starkt utvecklad i Göteborg och arbetsmarknaden på denna sektor tidvis kännetecknas av överhettning är den lätta industrin och servicesektorn proportionsvis underdimensionerade. Detta medför en stor undersysselsättning för bl.a. kvinnlig arbetskraft och för lättare industri lämpad manlig arbetskraft.” Nu var Bertil Olsson på besök i Göteborg tillsammans med lokaliseringsdelegationen. Han säger att han delar denna uppfattning som jag har framfört, men det är ju inte betydelselöst att industriministern gör det. Bertil Olsson sade nämligen att hans personliga uppfattning saknar relevans; han har att följa riksdagens direktiv. Därför, herr talman, vill jag fråga inrikesministern om detta också kommer att påverka hans framtida politik.
Herr talman! Jag erinrar mig att när vi diskuterade lokaliseringsamrådet på sin tid här i riksdagen, pekade jag på det förhållandet att det inom de tre storstadsregionerna fanns ett motstånd mot att införa den här typen av rådgivning. Det fanns ju ledamöter i riksdagen som ställde krav på att vi skulle gå längre, att det skulle vara mer tvingande etableringskontroll. I den debatten framförde herr Hugosson de synpunkter som herr Gustafson i Göteborg nu åberopar. Han menade att man fick ta hänsyn till den obalans som kan föreligga inom näringslivet just i Göteborgsregionen. Det är riktigt som herr Gustafson säger, att mitt svar här står i god överensstämmelse med länsstyrelsens skrivelse och uttalande, så jag har i och för sig inte anledning att ytterligare understryka att det naturligtvis är angeläget att vi får ett så rikt och differentierat utbud av arbetstillfällen som möjligt i Göteborg och på andra orter.
Herr talman! Jag tycker det är mycket tillfredsställande att vi har konstaterat att det här finns en samling över partierna i denna fråga. Det gäller ju inte bara de arbetslöshetssiffror som jag nämnde. Vi har också en betydande dold arbetslöshet bland kvinnor i Göteborg. Yrkesintensiteten bland kvinnor i Göteborg är betydligt lägre än i Stockholm och även Malmöregionen. Här finns problem att lösa som går längre än vad de officiella siffrorna visar.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag anser att de möjligheter som erbjuds till beredskapsarbeten i form av ungskogsröjningar m.m. i syfte att bereda sysselsättning och komma i fatt den eftersläpning som här finns utnyttjas i tillfredsställande omfattning av skogsägarna. Skogsägarna utnyttjar i stor omfattning de resurser som står till förfogande för arbeten av den art som avses i herr Wikners fråga. De skogliga beredskapsarbetenas omfattning är emellertid beroende inte enbart av markägarnas intresse utan också av skogsvårdsstyrelsens möjligheter att anskaffa arbetsobjekt som är lämpliga och ändamålsenliga från andra synpunkter. Bl.a. detta förhållande och svårigheterna att utföra ungskogsröjning under besvärliga snöförhållanden begränsar i viss mån möjligheterna att använda sådana objekt som beredskapsarbeten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har tagit upp den här frågan därför att det — som alla känner till — råder stor arbetslöshet i Norrland. Jag vet att här finns en mycket stor eftersläpning. Det är både plantoch ungskogar som behöver röjas. Det gäller även återväxtåtgärder, hyggesrensningar och planteringar som behöver utföras. Det rör sig om hundratusentals hektar som är i stort behov av åtgärder för att erhålla en tillfredsställande tillväxt. Detta är en av de allvarligaste frågorna i vårt skogsbruk. Om vi inte kan genomföra röjningar och gallringar samt återväxtåtgärder i takt med ökningen av slutavverkningsarealerna kommer detta att leda till överavverkningar, vilket i sin tur i framtiden medför virkesbrist för skogsindustrierna. Detta gäller under förutsättning att skogsindustrierna utbyggs i den takt som man meddelat från industrin. För närvarande får skogsägarna 25 procent och i vissa fall upp till 40 procent i bidrag för röjningskostnaderna om dessa arbeten anmäls till AMS och utförs i form av beredskapsarbeten. Jag anser personligen att detta är ett bra bidrag som skulle stimulera skogsägarna att röja sina skogar. Vi har en skogsvårdslag som säger att skogen skall skötas rationellt. Trots upplysningar, propaganda och påtryckningar från skogsvårdsstyrelserna har många skogsägare ännu inte insett värdet av detta. Det är arbeten som kan igångsättas mycket snabbt och tillika ge sysselsättning för både äldre och yngre — de grupper som nu drabbas hårdast. Jag vet att redan nu är många sysselsatta i dessa arbeten — men trots detta finns det möjligheter till beredskapsarbeten åt tusentals arbetslösa, och detta borde i dagens läge utnyttjas. Vad beror det nu på att det inte utnyttjas? Jag anser att det är slentrian från många skogsägares sida, och kan inte detta tillstånd ändras måste andra åtgärder vidtagas. Jag vill understryka, för att inget missförstånd skall uppstå, att detta gäller inte alla skogsägare. Jag menar, att kan vi inte få till stånd ett annat förhållande måste staten ställa fordringar då det gäller att skapa arbetstillfällen när det råder hög arbetslöshet. De arbeten jag här talat om skulle säkert uppskattas framför allt i de län som har den största arbetslösheten, nämligen Norrlandslänen. Skogsbruket har varit och kommer att bli en av våra viktigaste näringar för att ge sysselsättning och välstånd åt tusentals människor. Och till sist tycker jag att jag har rätt att ställa den frågan igen: Har statsrådet några mera konkreta förslag för att öka sysselsättningen inom den del av skogsbruket som jag här talat om?
Herr talman! Jag kan försäkra herr Wikner att just när det gäller möjligheter till beredskapsarbete och olika typer av arbeten inom skogsbruket kan man säga att det är det område där arbetsmarknadsverket har mycket långvarig erfarenhet och där det också finns en planering, alltså möjligheter att kunna ta fram nya arbeten i den mån så påkallas. Jag är således övertygad om att vi är väl rustade för att kunna göra ökade insatser om så skulle behövas.
Herr talman! Jag tror inte att man kan skylla på skogsvårdsstyrelserna i det här fallet, för de gör ju allt vad de kan för att framskapa dessa objekt. Sedan förhåller det sig på det viset att vi faktiskt måste ha sådana som sköter dessa arbeten, dvs. förmän. Men det har visat sig att det för dessa förmän måste bli uppehållstider under vintern, när man inte kan sysselsätta dem. Det kan vara svårigheter att få fram den arbetskraft som skall leda arbetet. Jag hoppas verkligen att det jag nu framfört skall leda till resultat. En del skogsvårdsstyrelser har förklarat att det är inget stort lager på vissa av dessa arbeten, och därför bör man ställa större fordringar på skogsägarna att de sköter om sina skogar och att vi får fram arbetena, till nytta för de arbetslösa och framför allt till nytta för Norrland, som jag i första hand ömmar för.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag vill klargöra om, vid beräkning av permitteringstiden under år 1971 för fastställande av rätt till lön för överskjutande permitteringstid enligt 4 § lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare, också permitteringstid under den del av år 1971 som förflutit innan lagen trädde i kraft skall medräknas. Tillämpningen av den ifrågavarande lagen ankommer enligt huvudregeln på arbetsdomstolen, om anställningsavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall på allmän domstol. Jag kan alltså inte i förevarande ordning uttala mig om lagens tolkning. I propositionen gjordes vissa uttalanden i fråga om lagens tillbakaverkande kraft. Dessa uttalanden har godtagits av riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Jag har tagit upp denna fråga därför att det har uppstått delade meningar om tolkningen av denna lag, som trädde i kraft den 11 juni. Lagen talar om kalenderår, men eftersom den som sagt trädde i kraft den 11 juni är frågan huruvida permitteringstid före lagens ikraftträdande, alltså under tiden den 1 januari 1971 — den 10 juni 1971, skall medräknas eller inte. Nu säger inrikesministern att han inte kan ge något definitivt svar på denna punkt, vilket jag hade hoppats att få. Frågan är alltså om lagen i vissa avseenden skall ha verkan före den dag då den trädde i kraft. Vad som saknas här är tydligen en övergångsbestämmelse, vilket ingen, inte heller riksdagen, har observerat. Det är ju tråkigt om tolkningen av bestämmelserna i detta fall — det gäller bara för första halvåret 1971 — skall behöva bli föremål för behandling av arbetsdomstolen eller av vanlig domstol. Jag känner till konkreta fall där det har rått delade meningar i denna fråga.
Herr talman! Som jag sade har det gjorts vissa uttalanden i denna fråga i propositionen, men jag skall gärna medge att det inte där finns direkt uttalat hur man skall förfara i sådana fall som här har aktualiserats. Då har man väl bara att vid sin prövning av ett sådant ärende undersöka om man ur andra uttalanden kan komma fram till vad som är rimligt. Det ankommer således på domstolen att göra det. Eftersom riksdagen har antagit denna lag — och det förekom ingen diskussion på den punkten — har vi från departementets sida ansett att frågan får bli föremål för prövning vid domstol. Det är ju inte ovanligt att det uppkommer situationer, där det med det allmänna synsätt som lagstiftningen ger uttryck för kan vara svårt att säga hur en fråga av detta slag skall bedömas.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag anser att giftförordningens bestämmelser skall gälla alla arbetsplatser där gift hanteras eller lagras längre eller kortare tid. Giftförordningen gäller i princip all hantering av gift inom landet. Förordningen gör således inte någon åtskillnad mellan olika slag av arbetsplatser där gift handhas eller förvaras.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Anledningen till min fråga är det senaste larmet om på vilket sätt mycket farliga gifter hanteras. Det larmet kommer från Göteborgs frihamn och klarlägger hur nonchalant och ansvarslöst man handskas med dessa frågor och hur litet gällande bestämmelser respekteras. I ett hamnskjul i Göteborgs frihamn förvarades 200 kg natriumcyanid tillsammans med en glasdamejeanne innehållande 50 liter syra. Skjulet var avsett för förvaring av gifter och godkänt av de övervakande myndigheterna, men hur de kunnat godkänna detta ruckel som förvaringsrum för gifter är mig en gåta. Förvaringsrummet är en del av en träbyggnad från mitten av 1920-talet. Av förståeliga skäl är standarden mycket låg. Träväggarna är spruckna på en del ställen och stora kvisthål förekommer i mellanväggen, som avgränsar giftrummet från den övriga delen av skjulbyggnaden, där man omväxlande förvarar färsk frukt och annat gods. För att kammarens ledamöter själva skall kunna bilda sig en uppfattning om byggnadens kondition vill jag på vår interna TV-skärm visa en bild som tagits i samband med utredningen i ärendet. Som alla ser är det ett gammalt skjul, och det är alltså godkänt som giftförvaringsrum. För inte så länge sedan körde en långtradarchaufför rätt igenom tullhuset i frihamnen. Det var ett väsentligt nyare och stabilare hus, men det raserades nästan helt. Man kan göra sig en föreställning om vad som hade hänt om det i stället hade varit detta skjul som långtradaren kört igenom och glasdamejeannen hade gått sönder. Faten med gift hade stått i detta skjul i nära två år och rostat sönder, och det låg 30—40 kg gift utspritt på durken. När syra och natriumcyanid blandas bildas mycket snabbt cyanväte, och det är en giftgas som är omedelbart dödande. Giftnämnden har konstaterat att giftförordningen inte gäller i Göteborgs frihamn, och för övrigt inte heller i Göteborgs hamn i dess helhet och i konsekvens härmed inte heller i övriga svenska hamnar.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar, nämligen att i princip varje hantering, dvs. handhavande och förvaring, av gift på svenskt territorium omfattas av giftlagstiftningen. Undantag kan göras bara för krigsmakten. Tillsynen över efterlevnaden av giftförordningen ankommer på giftnämnden. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att arbetarskyddslagen innehåller bestämmelser som syftar till att förebygga att arbetstagare skadas genom giftiga eller på annat sätt hälsofarliga ämnen. Också yrkesinspektionen har att bevaka att arbetstagare vid hantering av gifter inte utsätts för onödiga hälsorisker. Jag vill slutligen säga att arbetarskyddsreglerna gäller även i frihamnen.
Herr talman! Det är glädjande att höra att socialministern har den uppfattningen. Tyvärr är inte inspektören Lars Johansson i giftnämnden av samma uppfattning. Han säger så här i ett uttalande: ”Det här är ett olöst juridiskt problem! Det är lättare att räkna upp vilka lagar som gäller än vilka som inte gäller.” Han förklarar sedan rent ut att man för frihamnen inte kan hävda giftförordningen. Detsamma säger yrkesinspektören i sjätte distriktet, Thord Bore. Han anser också att det är beklagligt att man inte kan åberopa och gagna sig av lagen. För övrigt kan jag säga att skyddsingenjören i Göteborgs hamnstyrelse har den bestämda uppfattningen att något förbud mot sådan här hantering i Göteborgs frihamn inte skall förekomma. Han hävdar att den här förordningen inte gäller frihamnar. Det är beklagligt att man har den uppfattningen.
Herr talman! Jag har understrukit att arbetarskyddsreglerna måste anses gälla även frihamnen, och det vill jag bara upprepa.
Herr talman! Herr Rosqvist har frågat om den genom förslitning av däckdubbar orsakade spridningen av tungmetaller till natur och avloppsreningsverk kan föranleda åtgärder från miljöskyddssynpunkt. Däckdubbar innehåller vissa tungmetaller, bl.a. volfram, kobolt, koppar och kadmium. Vissa begränsade undersökningar som gjorts vid ett avloppsreningsverk i Stockholm tyder på att en ökning av volfram i rötslam har skett sedan däckdubbar börjat användas. I de undersökningar om förekomst av tungmetaller i rötslam som nu sker vid bl.a. lantbrukshögskolan torde frågan om spridningsvägarna för tungmetaller komma att studeras närmare. Enligt vad jag inhämtat av forskare som är sysselsatta med undersökningar av tungmetaller i rötslam torde tillskott av tungmetaller till natur och reningsverk genom förslitning av däckdubbar för närvarande knappast innebära några olägenheter från miljöskyddssynpunkt. Jag vill slutligen erinra om att miljökontrollutredningen har i uppdrag att utarbeta lagstiftning rörande kontroll av miljöfarliga produkter. Däckdubbar torde komma att falla under denna lagstiftning.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
Att dubbarna slits har väl också märkts, men så stor uppmärksamhet har inte ägnats åt funderingar på vart det metalldamm som uppstår vid förslitningen tar vägen. Som jordbruksministern sagt ingår i legeringen i det hårdstål som används till dubbar vissa tungmetaller. En del av dessa är giftiga. De sprids i naturen efter vägarna, och de upptas och anrikas i växtligheten. Man har också konstaterat förekomst av tungmetaller i rötslamm från avloppsrening, dit den kommit in via ledningarna. Det har konstaterats att bl.a. halten av volfram i rötslam har stigit kraftigt sedan användningen av dubbar ökade. Man har t.o.m. spekulerat i möjligheten att återvinna volfram ur rötslam, eftersom metallen i sig själv är dyrbar och åtråvärd. Rötslam använder vi för gödning, och tungmetallförekomst häri kan tas upp av växter som odlas för föda. Att bly sprids genom att det förekommer i bilarnas drivmedel har vi observerat. Vissa tungmetallförekomster kan förklaras av industriella utsläpp, som man nu försöker kartlägga och förhindra, något som man också i viss mån lyckats med tack vare forskning som gjorts med samhällets insats. Att inslaget av volfram, kadmium och andra tungmetaller i rötslam har negativ inverkan i samband med användning av rötslam i våra åkerjordar tycks enligt svaret vara under observation.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, när jag avser att lägga fram proposition i anledning av kompetensutredningens förslag. Beredningen av betänkandet pågår för närvarande inom utbildningsdepartementet. Det är min förhoppning att det skall vara möjligt att lägga fram proposition i frågan till nästa års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som innebär en åtminstone ungefärlig angivelse av tidpunkten för framläggande av proposition med anledning av kompetensutredningens förslag. Till detta vill jag bara göra följande understrykningar. Frågan om intagningsbestämmelserna i vad gäller högre utbildning är brännande. Ungdomen och föräldrarna kräver att man skall få och ha exakta besked om vilka ändringar det är fråga om. Intagningsbestämmelserna är ju också av stor betydelse inte minst för den pågående debatten om skolbetygen och för remissarbetet med skolöverstyrelsens betygsförslag. Kompetensutredningen ligger i andra änden av detta. Vidare, och det är det viktigaste, ingår kompetensutredningens förslag i 1968 års utbildningsutrednings arbete på det sättet — det vet jag, eftersom jag är med i denna utredning — som om förslaget redan vore av Kungl. Maj:t och riksdagen antaget. Förhållandet är inte riktigt tillfredsställande, när vi arbetar så. Jag har förståelse för att det tar tid, innan propositionen kan framläggas. En hel del överarbetningar av olika slag måste förvisso göras. Men jag skulle faktiskt önska att denna proposition snarast kom fram. Det heter i svaret, ”till nästa års riksdag”. Nästa års riksdag är ju ganska lång. Det finns också en höstriksdag. Vidare står det ”förhoppningsvis”. Jag tror inte att utbildningsministern vågar ytterligare precisera sig, men kan han det har jag ingenting emot det.
Herr talman! Jag vill understryka vad herr Nordstrandh sade, nämligen att detta är en utomordentligt svår fråga. Den har också sammanhang med en pågående utredning, U 68. Därför kan jag inte i dag ge ett definitivt löfte om eller ange en exakt tidpunkt för framläggande av en proposition. Vår målsättning är den som är angiven i mitt första svar. Men det är högst avsiktligt som formuleringarna är något vaga, vilket herr Nordstrandh också underströk.
Herr talman! Jag upprepar att jag har förståelse för att det kan ta sin tid. Jag kan väl nöja mig med att vänta, om man i departementet under den tid som förflyter noga går igenom förslaget och på vissa punkter, om man får tid på sig, kanske t.o.m. kan komma fram till litet andra resultat än vad utredningen har gjort. Jag förstår att utbildningsministern inte kan lova någonting på denna punkt, men en längre tid kanske kan ge ett ännu bättre övervägande.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat mig om jag är beredd att pröva möjligheterna av en snabbare utbyggnad av distributionsnätet för TV 2 i de delar av landet som saknar eller har otillfredsställande mottagningsförhållanden. Den pågående utbyggnaden av TV 2-nätet omfattar dels uppförande av ytterligare stationer för att åstadkomma en ökad täckning, dels anskaffning av reservutrustningar m.m. I televerkets utbyggnadsplan ges täckning av ytterligare områden högsta möjliga prioritet. Jag gör härvidlag samma bedömning som televerket.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är helt riktigt att det har skett en mycket kraftig utbyggnad av TV-nätet, men fortfarande återstår det platser där det inte finns någon möjlighet att se på TV 2, och dessa platser ligger oftast långt ute i den glesaste glesbygden. Inom det län som jag representerar kan jag som exempel nämna att man i Stadsforsen, Bispgården och Bispfors i östra Jämtland saknar möjligheter att se på TV 2. Helt naturligt har detta förhållande skapat missnöje bland människorna där — de anser sig självfallet styvmoderligt behandlade i jämförelse med dem som är bosatta på andra, bättre lottade platser. Därför är det min förhoppning att utbyggnaden av TV 2-nätet skall påskyndas, så att de som bor på dessa platser och i andra områden som befinner sig i samma situation får möjligheter att utnyttja båda kanalerna. Denna utbyggnad måste givetvis fullföljas innan man börjar fundera på att skapa en tredje kanal över TV-nätet. Jag har, herr talman, helt kort velat markera vilken betydelse denna fråga har för många människor ute i landet och vilken vikt man måste tillmäta den fortsatta utbyggnaden, om större rättvisa skall kunna skapas på detta område.
Herr talman! Den första etappen av utbyggnaden av TV 2-nätet avslutades med utgången av budgetåret 1970/71. Vid nämnda tidpunkt täcktes 94 procent av befolkningen. Nu går vi vidare med den andra utbyggnadsetappen av TV 2. Den gäller uppförandet av ytterligare stationer för att uppnå 99-procentig täckning. Jag vill emellertid understryka att totalkostnaden för den andra etappen, som innebär en ökning med 5 procent jämfört med de 94 procenten, kostar i 1972 års kostnadsläge 325 miljoner kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket som totalkostnaden för den första, 94-procentiga täckningen. Detta säger någonting om de ekonomiska ansträngningar vi måste göra för att glesbygden skall få del av TV 2. Jag vill också säga — eftersom herr Nilsson nämnde den platsen — att Stadsforsen kommer att täckas av stationen Bispfors. Den stationen kommer att kunna tas i bruk i mars 1972, alltså inom en mycket nära framtid.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet, som gäller östra Jämtland, kanske speciellt därför att det har funnits mycket stort missnöje där över att man har saknat möjlighet att ta emot TV 2-sändningar. Nu noterar jag emellertid att statsrådet säger att man på dessa platser kommer att få möjligheter att se TV 2 under kommande vår.

Civilutskottets betänkanden nr 26 om byggnadslagen och nr 27 om expropriationslagstiftningen kommer såsom tidigare meddelats att debatteras i ett sammanhang. Den uppgivna taletiden för deltagarna i denna debatt uppgår till sammanlagt cirka sju timmar, och votering i detta ärende kan därför sannolikt ej ske före middagsuppehållet. Utöver civilutskottets två betänkanden kommer även jordbruksutskottets betänkande nr 61 angående äganderätten till naturresurser under markytan att företas till avgörande vid dagens sammanträde. Därefter besvaras en interpellation och en enkel fråga angående kriget mellan Indien och Pakistan samt en interpellation angående uranutvinningen i Ranstad. Övriga på dagens föredragningslista upptagna interpellationssvar torde inte medhinnas i dag med hänsyn till att sammanträdet avsetts skola avslutas omkring kl. 23.00. Dessa interpellationssvar jämte svar på ytterligare åtta interpellationer och två enkla frågor lämnas vid morgondagens sammanträde.

Herr talman! Med utgångspunkt i att vi i ett sammanhang har att behandla bäde civilutskottets betänkande nr 26 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i byggnadslagen och nr 27 angående ändringar i expropriationslagstiftningen vill jag börja med några allmänna reflexioner om samhällets markpolitik. Kravet på samhället i fråga om en allt aktivare miljöpolitik har undan för undan ökat. Människorna har blivit alltmera medvetna om den fortgående miljöförstöringen och dess konsekvenser, och kraven på åtgärder från samhällets sida för att trygga en så god total livsmiljö som möjligt växer sig allt starkare inom alla folkgrupper i vårt land. Frågan om hur vi på bästa sätt skall kunna hushålla med våra marktillgångar och Övriga naturresurser har blivit en central fråga i samhällets planeringsverksamhet och i lagstiftningsarbetet. Uttryck för detta är den verksamhet som pågår i civildepartementet i fråga om den fysiska riksplaneringen på regional nivå i samband med Länsplan 70 och på lokal nivå inom det kommunala planmonopolets ram. Lagstiftningsarbetet har också i hög grad varit och är inriktat på denna hushållning med våra naturreserver. 1964 års naturvårdslag, jordförvärvslagen 1965, 1968 års miljöskyddslag, fastighetsbildningslagen som träder i kraft den 1 januari 1972 och den pågående översynen av byggnadslagen och vattenlagen och de förslag till lagändringar vi nu diskuterar är viktiga instrument för en aktiv markpolitik. Inget politiskt parti i vårt land bestrider att samhället måste ha lagfästa regler i fråga om äganderätt till mark och även i fråga om dess utnyttjande och vård. Men om hur detta på bästa sätt skall ske, dels från samhällets synpunkt, dels från den enskilde markägarens synpunkt är — som säkert kommer att framgå av dagens debatt — meningarna högst delade. I centerpartiet är vi medvetna om att industrialiseringen och den därav följande befolkningsomflyttningen med en hittills ständigt fortgående befolkningskoncentration till ett begränsat antal stora tätorter medför krav på samhället att kunna ingripa för att styra utvecklingen i en från människornas synpunkt rätt riktning. Det gäller ytterst att försöka forma en så god livsmiljö som möjligt för vårt lands befolkning. Den styrningsmekanism som främst behövs härför är dels lagstiftning, dels ekonomiska resurser. Viktiga hjälpmedel är vidare planläggning, forskning inom hela miljövårdsektorn och därmed bättre underlag för politiska beslut, samverkan mellan samhället och berörda parter och en hos de enskilda människorna allt bättre kunskapsnivå och ökat ansvar. Mot denna allmänna bakgrund övergår jag till att först beröra de förslag till ändring i byggnadslagen m.m. som syftar till åtgärder för att minska olägenheterna med en oreglerad glesbebyggelse. Som framgår av utskottsbetänkandet föreslås i propositionen följande åtgärder för att minska dessa. 1. Tätbebyggelsedefinitionen i byggnadslagen justeras så att den får en mer framåtsyftande verkan. Förslaget i denna del bygger på initiativ från fritidsutredningen. 2. För att ge den nya tätbebyggelsedefinitionen genomslagskraft dras riktlinjer upp för en vidgad tillämpning av den Kungl. Maj:t enligt 87 § byggnadslagen tillkommande befogenheten att meddela föreskrifter till förekommande av tätbebyggelse. 4. Länsstyrelsen ges möjlighet att meddela provisoriskt strandskyddsförordnande, när fråga om strandskydd för visst område uppkommit men innan fullständig utredning hunnit göras. Sådant förordnande får gälla högst tre år men skall kunna förlängas ytterligare högst tre år om särskilda skäl föreligger. Det skall inte medföra rätt till ersättning. I propositionen konstaterar departementschefen att den ökade konkurrensen om mark och angelägenheten att trygga en god miljö talar för att krav på planläggning i någon form i fortsättningen bör ställas upp oavsett om fråga är om täteller glesbebyggelse. Departementschefen erinrar vidare om att bygglagutredningen prövar frågan om att införa ett sådant generellt planläggningskrav. I avvaktan tydligen på förslag från utredningen härutinnan innebär förslagen i föreliggande proposition endast begränsade reformer inom ramen för nuvarande lagstiftning. Dessa har enligt departementschefen till syfte att komma till rätta med de olägenheter som följer av sådan glesbebyggelse som hindrar långsiktig planering för ändamålsenlig markanvändning m.m. Utskottets centeroch folkpartiledamöter ansluter sig till den av departementschefen i propositionen anförda uppfattningen, att alla medborgargruppers intressen måste beaktas då det gäller att bedöma i vilken omfattning och i vilka former bebyggelse skall komma till stånd. Vi måste med andra ord nå fram till ett system för samhällets åtgärder, som innebär en rationell hushållning med våra naturresurser. Men ett sådant system får inte leda till att den enskilde markägarens berättigade krav på rättssäkerhet och möjligheter att på ett ekonomiskt sätt utnyttja sin egendom på ett oskäligt sätt begränsas eller elimineras. Genom ökat kommunalt inflytande över bebyggelseplaneringen och genom den goda lokalkännedom byggnadsnämnderna inom respektive kommuner besitter borde det vara möjligt att åstadkomma ett markutnyttjande som i rimligaste mån tillgodoser både samhällets krav och den enskildes önskemål. I detta sammanhang vill jag särskilt stryka under vad som framhålles i herr Mattssons i Skee m.fl. motion nr 1499 att det är av stor vikt att planeringen av markanvändning och bebyggelse sker på sådant sätt att människor garanteras möjligheter att tillgodogöra sig de värden som ligger i en god miljö och en oförstörd landskapsbild. Detta innebär inte bara att man genom skydd för exempelvis värdefulla strandområden ger möjlighet att utnyttja dessa till bad och rekreation. En fråga av än större vikt är att man i avfolkningsbygder låter sommargäster och andra utnyttja befintlig bebyggelse i byar och på gårdar och även tillåter kompletteringar av bebyggelsen. Härigenom håller man liv i bygder som annars så småningom skulle dö ut och därmed förlora inte bara det skönhetsvärde som ligger i ett bevarat kulturlandskap utan också sitt värde från rekreationssynpunkt. För att kunna bevara dessa värden är det viktigt att byggnadsnämnderna har stor självständighet och möjligheter att utifrån de lokala förutsättningarna, som är högst skiftande på olika platser i landet, på bästa sätt tillgodose allmänhetens och samhällets intressen utan att detta genom tungrodd administration medför onödigt besvär för markägarna. Jag vill här särskilt betona vad bäde utskottet och centeroch folkpartireservanterna anfört i betänkandet, nämligen att glesbebyggelse som sådan inte får motverkas utan att glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet. En utvidgad byggnadslovsplikt och ett översiktligt markhushällningsprogram, som uppgjorts genom en kommuns försorg, behöver inte och får inte innebära att i och för sig lämplig glesbebyggelse förhindras. De begränsade reformer inom ramen för nuvarande lagstiftning som föreslås förutsättes av oss reservanter vara av provisorisk karaktär. Det fortsatta arbetet inom bygglagutredningen och naturvårdskommittén bör, i förening med det planeringsarbete som pågär på olika nivåer i samhället, kunna bilda underlag för politiska beslut, som i fortsättningen skapar förutsättningar för en god och rationell hushällning med vära markoch övriga naturresurser. I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör vi därför först avvakta resultaten från dessa utredningar och erfarenheterna från det pågäende planeringsarbetet.

Frågor i samband med med övriga reservationer i detta betänkande, under vilka jag har mitt namn, kommer att behandlas av andra talare, varför jag avstår från att kommentera dem i detta sammanhang. Härefter går jag över till att behandla civilutskottets betänkande nr 27 rörande ändringar i expropriationslagstiftningen. I Kungl. Maj:ts proposition nr 122 föreslås vidgade förutsättningar för expropriation för tätbebyggelseändamäl i syfte att möjliggöra en aktivare kommunal markpolitik. Häri ingår en ny expropriationsgrund, värdestegringsexpropriation, med vars hjälp det allmänna skall kunna tillgodogöra sig värdestegringar som beror på samhällets egna insatser. Sistnämnda syfte skall också främjas genom ändrade ersättningsbestämmelser, vilka dessutom förutsätts få en allmänt dämpande verkan på markvärdestegringen. Till grund för propositionen ligger expropriationsutredningens betänkande Expropriationsändamäl och expropriationsersättming m.m. I väsentliga avseenden har regeringen emellertid frångätt betänkandet och inom justitiedepartementet låtit utarbeta nya förslag. Såsom framhålles i centerns partimotion mäste i vårt samhälle ställas stora krav på att utformningen av tätortsområdena sker på sådant sätt att, från trafiktekniska, sociala och andra synpunkter, goda miljöer skapas. Förutsättningen härför är i första hand en aktiv kommunal markpolitik. Såsom statsmakterna i tidigare sammanhang uttalat bör den kommunala markpolitiken inriktas på förvärv av mark i så stor omfattning att kommunerna får dominerande inflytande över de mark tillgångar som inom överskådlig tid kan beräknas bli tagna i anspråk för Nr 143 samhällsbyggandet. ; ; Torsdagen den Med en god kommunal markberedskap skapas gynnsamma förutsättö december 1971 ningar för ett rationellt bostadsbyggande och en ändamålsenlig bebyggel — rs seoch anläggningsverksamhet i övrigt. Det är angeläget att kommunerna = Andringar i i god tid har mark tillgänglig för nyexploatering och sanering, så att byggnadsoch alternativa byggnadsprojekt kan åstadkommas utan tidsförluster och expropriationskostnader. Kommunala markförvärv, som genomförs i god tid, underlätlagstiftningen tar dessutom bebyggelsens planläggning genom att ägandesplittringen reduceras. Kommunerna får därigenom större möjligheter att ur samhällsintressets synvinkel bestämma utbyggnadsriktningar och detaljplanernas lämpliga utformning, bl.a. med hänsyn till viktiga boendemiljöoch därmed förknippade servicefrågor. Detta bör också leda till att allmänheten kan beredas större insyn och inflytande i fråga om bebyggelseplaneringen, vilket är angeläget från den kommunala demokratins synpunkt. Skall kommunerna kunna hålla god markberedskap, måste de ges tillräckliga hjälpmedel — lagstiftningsmässiga och ekonomiska. I sistnämnda syfte har möjligheter öppnats till markförvärvslån och tomträttslån. De svåra ekonomiska problem som kommunerna nu har att bemästra är dock ofta mycket svårforcerade hinder för önskvärd aktivitet i markpolitiken. Lika viktigt är att kommunerna måste ha lagstadgad företrädesrätt till mark, som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgärder. Givetvis skall markpolitiken i första hand och i huvudsak vara inriktad på frivilliga förvärv. Men när frivilliga uppgörelser om markförvärv över huvud taget eller på rimliga villkor, t.ex. beträffande markpriset, inte kan träffas, måste expropriation kunna tillgripas. Expropriationsbestämmelserna måste vara så utformade att de kan trygga förverkligandet av samhällets intentioner på längre sikt i fråga om bebyggelseutveckling och markutnyttjande. Erfarenheterna från nuvarande utformning har otvivelaktigt visat att kommunerna ofta inte haft möjlighet att i tillräckligt god tid skaffa sig rådighet över den tätbebyggelsemark som behövs för att de skall kunna fullgöra sina markoch bostadspolitiska uppgifter. Det är därför angeläget att kommunerna får vidgade förutsättningar att expropriera för tätbebyggelseändamål, så att samhällsbyggandet på såväl råmarksområden som områden med befintlig tätbebyggelse kan planeras och genomföras på ett tillfredsställande sätt. En sådan utvidgning av expropriationsmöjligheterna ställer å andra sidan ökade krav i fråga om rättssäkerheten, dvs. den enskildes förutsättningar att hävda sin rätt. Förslagen i den förevarande propositionen har det riktiga syftet att främja en aktiv kommunal markpolitik och motverka oförtjänt markvärdestegring. Men tyvärr finns det mycket allvarliga invändningar att göra mot propositionens förslag i fråga om såväl expropriationsgrunderna som ersättningsreglernas utformning och den därav beroende rättssäkerheten för den enskilde sakägaren. Därtill kommer, att propositionen på väsentliga punkter är opreciserad och oklar i konturerna. Mot den föreslagna nya expropriationsgrunden — värdestegringsexpropriationen — har vi från centerns sida inga invändningar att göra. Vi 3 finner den välmotiverad, ty därigenom bör man kunna förhindra att oskäliga vinster uppstår, som är orsakade av samhällets åtgärder. Spekulation i höjda fastighetsvärden bör genom denna regel effektivt kunna hindras. Beträffande den expropriationsrätt som regleras i punkt 16 i den föreslagna lydelsen gäller däremot att det är i högsta grad oklart hur den skall tolkas. Detta framgår inte minst av lagrådets yttrande på denna punkt. Jag citerar: ”Med det remitterade förslaget avses uppenbarligen att punkt 16 hädanefter endast skall upptaga en expropriationsgrund, avsedd att möjliggöra en aktiv kommunal markpolitik inom område som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgärder.

Uttalanden i remissprotokollet ger samtidigt klart vid handen att för tomrättsexpropriation avses gälla samma förutsättning som för annan expropriation enligt ifrågavarande punkt, nämligen att expropriationen uteslutande skall omfatta mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Av den föreslagna lagtexten kan emellertid ej annat utläsas än att nämnda förutsättning enbart hänför sig till mark som kommunen i annat fall än då fråga är om tomträttsupplåtelse skall få möjlighet att förfoga över. Med hänsyn till den ändring som tomträttsinstitutet på sätt nyss angivits undergick 1953 är det påkallat att i lagtexten tydligt ange att expropriation även när det gäller tomträttsupplåtelse bara kan medges i tätbebyggelsefallen. Förevarande bestämmelse bör därför få det innehållet, att fastighet må tagas i anspråk genom expropriation, om det prövas nödigt för att ge kommun möjlighet att med tomträtt upplåta eller eljest förfoga över mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. I fråga om kravet på bevisning om markbehovet vid expropriation för tomträttsupplåtelse framhåller visserligen föredragande statsrådet att det i regel bör vara tillräckligt att kommunen förklarar sig ha för avsikt att upplåta marken med tomträtt. Det är emellertid tydligt att någon skillnad i detta hänseende inte kan göras mellan tomträttsfallen och övriga tätbebyggelsefall.

Lagrådet framhåller att ”fastighet av vad slag som helst kan alltså numera upplåtas med tomträtt och någon begränsning gäller ej heller med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen. Formellt är det t.o.m. möjligt att upplåta tomträtt för jordbruksändamål. Den nyligen beslutade jordabalksreformen innebär inte någon ändring i dessa avseenden.” Detta lagrådets påpekande bagatelliserar statsrådet Lidbom och säger att problemet har en viss principiell men ringa praktisk betydelse. I praktiken lär, säger statsrådet vidare, tomträttsupplåtelse icke bli aktuell beträffande annan mark än sådan som behövs för tätbebyggelseändamål. Särskild bevisning beträffande markens framtida användning bör knappast behövas, fortsätter statsrådet. Under sådana förhållanden synes den bästa lösningen vara att liksom för närvarande låta expropriation för tomrättsupplåtelse utgöra en fullt självständig expropriationsgrund. Lagtexten, säger statsrådet, bör avfattas så att den blir helt otvetydig på denna punkt. Det hade varit värdefullare om statsrådet hade uttryckt sig otvetydigt om hur lagtexten skall tillämpas vid tomträttsexpropriation. Enligt vad som framhålles i centerns partimotion öppnar propositionen vägen för att råmarksområden skall kunna exproprieras även på mycket lösa och osäkra grunder. Detta innebär risk för en tillämpning som kan åsidosätta rättssäkerheten och godtyckligt drabba enskilda markägare. I centern har vi full förståelse för att det är nödvändigt för kommunerna att kunna förvärva mark, som behövs för tätbebyggelsen och därmed sammanhängande anordningar. Men det är lika angeläget att förhindra att en markreserv byggs upp, som delvis kanske inte kommer att behövas för tätbebyggelsen. Detta är angeläget även från näringspolitiska utgångspunkter, då en sådan utveckling skulle vara till hinder för jordbruket och dess rationalisering. Större markområden, vilka först i en oviss framtid skall exploateras, medför också betydande administrationsproblem. Vi finner det nödvändigt att det som villkor för expropriation i här avsedda fall även för framtiden skall gälla att det med erforderlig säkerhet kan förutses att marken kommer att behövas för tätbebyggelseändamål. Tillfyllestgörande bevisning rörande ändamålet måste sålunda vara ett grundläggande och från rättssäkerhetssynpunkt oundgängligt krav också i den framtida expropriationslagstiftningen. Tomträttsexpropriation skall enligt propositionen vara en separat expropriationsgrund. Men det finns ingen självständig motivering för den anmärkningsvärda tanken, att själva formen för markanvändningen efter förvärvet skall utgöra särskild grund för expropriation. Tomträttsexpropriation bör därför inte heller utgöra en separat expropriationsgrund. Utskottsmajoriteten säger sig dela statsrådets uppfattning att låta tomträttsupplåtelse utgöra en fullt självständig expropriationsgrund och därmed stryka under tomträttsinstitutets betydelse. Utskottet menar att inga övertygande skäl har anförts häremot. Utskottet underkänner med andra ord de skäl som lagrådet anfört. I alla händelser kan det slås fast att heller inga övertygande skäl förebragts för att det finns något behov av att tomträttsupplåtelse skall vara en särskild expropriationsgrund. Enda skälet, som anförts är, enligt vad jag kan finna, att man därmed vill understryka tomträttsinstitutets betydel se, en betydelse, som åtminstone från mittenpartiernas sida aldrig bestritts utan tvärtom kraftigt framhållits. Och så några ord om expropriationsersättningen. Jag skall inte någon längre tid uppehålla mig vid de avsnitt i utskottsbetänkandet där enighet i stort sett föreligger. Detta är fallet t.ex. då det gäller att fastställa löseskillingen. Denna skall avse marknadsvärdet, dvs. det pris fastigheten sannolikt skall betinga vid försäljning i öppna marknaden. Även den allmänna principen att den exproprierande inte skall behöva betala för värdeökningar som beror på expropriationsföretaget förefaller vara allmänt godtagen. Enligt föreslagen lydelse av 8 § expropriationslagen skall vid bestämmandet av marknadsvärdet bortses från värdehöjning av betydelse som — utan att ha samband med förväntningar om ändring i markens tillåtna användning — kan återföras till expropriationsföretaget. Mot denna redan gällande regel har ingen invändning rests. Så långt när det gäller enigheten i utskottet angående värderingsreglerna. Men den avgörande punkten i det framlagda förslaget är den i propositionen angivna metoden hur värdestegringarnas orsaker skall analyseras. Analysen av värdestegringarnas orsaker föreslås regleras av särskilda föreskrifter, gällande vid expropriation för tätbebyggelseändamål. Dessa föreskrifter återfinns i 111 a § expropriationslagen. Jag avstår i detta sammanhang från att närmare kommentera dessa föreskrifter. Dessa frågor kommer att tas upp av annan talare under behandling av den med 8 betecknade reservationen i utskottsbetänkandet. Låt mig helt kort och gott slå fast att centerpartiet liksom reservanterna under punkt 8 i utskottsbetänkandet inte kan godta den utformning, som presumtionsregeln fått i propositionen. Dels kan den — och det är det väsentliga — inte godtas från rättssäkerhetssynpunkt, dels är den i fråga om tillämpningen tungrodd, slumpbetonad och kort sagt krånglig. Reservanterna under denna punkt har därför goda skäl till sitt yrkande att förslaget till lag om ändring i expropriationslagen såvitt avser 111 a 8 inte må antas av riksdagen. Så till slut några ord om behandlingsfrågorna i samband med denna proposition. Det mest märkliga är ändå kanske inte vad som står i den utan sättet på vilket de frågor propositionen berör behandlats i departementet och av föredragande statsrådet Lidbom. Expropriation av framför allt fastighet har alltid och kommer väl alltid att av den som drabbas därav betraktas som en extraordinär och ofta obehaglig åtgärd. Den fråga som särskilt tilldrar sig intresse i samband med expropriation är helt naturligt ersättningsfrågan. Från den enskildes synpunkt — men också från samhällets — måste de avsnitt i expropriationslagen, som reglerar ersättningsfrågorna, tilldra sig ett alldeles speciellt intresse. Men nyheterna i detta regeringens förslag har inte av departementet ens tillmätts den betydelsen att de remitterats till de remissorgan som förut beretts tillfälle att avge yttrande över expropriationsutredningens betänkande. Lagrådet slår också fast att det måste betecknas som en brist i utredningen, att detta såväl ekonomiskt som tekniskt svårbedömda lagstiftningsärende inte varit föremål för remissbehandling. Ett riksdagsutskott borde enligt min mening inte behöva riskera att få ta emot så bristfälligt genomlysta förslag till viktiga lagändringar som varit fallet med denna proposition. Det starka sambandet med förfarandereglerna är uppenbara för var och en som något sysslat med expropriationsärenden. Utskottet har visserligen haft ett icke remissbehandlat utredningsförslag om förfarandereglerna tillgängligt, men detta har varit ett för bräckligt underlag för utskottet att ta hänsyn till. Föredragande statsrådet medger, om jag förstått saken rätt, att det kan finnas ett visst fog för en kritik i dessa stycken men har bedömt vissa frågor ha sådan betydelse från samhällsplaneringssynpunkt att de bör tas upp utan dröjsmål — och det har sannerligen statsrådet Lidbom gjort. Utskottsmajoriteten försöker så gott det går — och det litet generat, tycker jag mig kunna läsa mellan raderna — hjälpa till med ursäkter för detta statsrådet Lidboms förhastade utspel. Men argumenteringen verkar inte särskilt övertygande. Enligt centerpartiets mening borde riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla att de i förevarande proposition ingående förslagen enligt i centerns partimotion anförda grunder överarbetas för att efter sedvanlig remissbehandling kunna föreläggas riksdagen i den bebådade propositionen år 1972 med förslag till ny expropriationslag. Då vi i utskottet inte kunde få anslutning till detta vårt yrkande från de andra partiernas sida har vi i stället biträtt de yrkanden, bakom vilka utskottets centeroch folkpartirepresentanter står. Dessa reservationer kommer senare i debatten att tas upp till ytterligare behandling av andra talare än av mig. Herr talman!

Herr talman! Först några ord om civilutskottets betänkande nr 26. Utskottsmajoriteten anser att all glesbebyggelse fordrar planöverväganden och uttalar att den principen redan nu bör slås fast samt att den bör prövas i samband med att man utformar regler för den fysiska riksplanering som vi väntar på. Centerpartiets och folkpartiets representanter i utskottet har reserverat sig och anser att det är helt onödigt att nu mästra civilministern på detta sätt. I reservationen förklarar vi att oreglerad glesbebyggelse kan medföra olägenheter och att reglering därför kan behövas men att bygglagutredningen har det uppdraget. Det ligger således, hoppas jag, i goda händer. Men vi har ännu inget lämpligt planinstrument härför, och bygglagutredningen håller på med försök på den punkten. De försöken är ännu inte klara, och man vet inte vart de kommer att leda. Kopplingen med riksplaneringen begriper vi inte. Vi har inte fått någon förklaring till den. Om en vecka skall själva skissen och en del som har med den att göra presenteras. I vad mån det blir fråga om en lagstiftning, som vi också förstår kan behövas, vet vi inte. Vi föreställer oss att de frågorna har sådan omfattning att det är alldeles onödigt att göra en beställning på enstaka punkter. Det hade varit mera hänsynsfullt mot civilministern att godta hans proposition, där han alltså har försökt att åstadkomma en begränsad möjlighet att reglera glesbebyggelse som skulle kunna tillämpas under en övergångstid. Det är innehållet i reservationen 1 a. Vi har också velat ta bort ett stycke ur utskottsmajoritetens skrivning, där det heter att den här beställningen — alltså att det behövs planöverväganden även för glesbebyggelse — står i full överensstämmelse med år 1947 antagna principer för byggnadslagstiftningen. Det är nämligen just vad den inte gör, för i de principerna drogs upp en skiljelinje: man bör planera tätbebyggelse men inte glesbebyggelse. Men vi är med på noterna. Här skall man naturligtvis se till, att det blir planöverväganden även beträffande glesbebyggelsen — men jag tror inte man kan säga att det står i överensstämmelse med 1947 års principer.

Den är alltså ingen direkt nyhet, utan jorddelningslagen, som nu har 14 dagar på sig att verka, har haft den förut.

I större delen av Sverige har man inte de problemen, och där är det anledning att verkligen se till, att man får fram glesbebyggelse utan alltför mycket av regleringar och krångel. Det finns möjligheter att klara av de här frågorna förnuftigt. I reservationen 1 a har vi också antytt att vi inte riktigt är på det klara med varför den här frågan hör ihop med riksplaneringen. Som jag nämnde tidigare är det väl helt andra problem som där är viktiga, och att man skall göra en beställning på just den punkten i det här sammanhanget kan inte vi få ut av propositionen. Kanhända rör det sig om vinkar från departementet — det har antytts vid utskottbehandlingen — men i varje fall är de inte så klara att vi har kunnat fästa oss vid dem och tro att beställningen här har någon betydelse. Vi menar att den i stället kan snedvrida den mera allmänna behandling man kan behöva som stöd för en riksplanering. Enligt propositionens förslag till ändring av 87 § byggnadslagen skall regeringen ges möjlighet att besluta fristående om nybyggnadsförbud för vissa områden. Det tycker vi är illavarslande. Från arbetet med 1959 års byggnadsstadga vill jag minnas att det finns mer än tjugotalet möjligheter till förbud enligt byggnadslagen, och det räcker fuller väl utan att man tillskapar nya. Man har alltså ett visst system att arbeta efter med delegation till länsstyrelse och byggnadsnämnd i fråga om dispensgivning. Motiveringen är ytterst vag i propositionen, och det ifrågasätts t.o.m. av departementschefen om det är nödvändigt. Men civilministern, som dock är gammal kommunalman, tycks misstro byggnadsnämnderna och föreslår därför att det skall göras ett förtydligande tillägg. Här kommer också in en antydan om att det är tänkbart att den fysiska riksplaneringen behöver detta. Det har inte getts annat än antydningar om det, och vi vill gärna bedöma dessa frågor i ett sammanhang. Låt den lagstiftning som kan erfordras för riksplaneringen tas på en gång och inte i sådana här smådoser! Man bör observera, om man vill ha begränsningar, att det är fråga om förbud mot nybyggnad och inte, som i naturvårdslagens regler om strandskydd, fråga om uppförande av ny byggnad. Här gäller det nybyggnad, och det är ju ombyggnad, tillbyggnad, påbyggnad och allt vad som står i byggnadsstadgan. Vi kan inte begripa att det skall behövas en möjlighet för Kungl. Maj:t att utfärda sådana förbud. Vi yrkar alltså avslag på det i reservationen 4. Därav följer också en ändring enligt reservationen 5 i ingressen till lagförslaget. Förslaget att byggnadslovstvånget skall utvidgas till att gälla inte bara inom planområden och inom utomplansområden utan även utanför sådana kan godtas. För min del har jag väntat länge på detta förslag. Det finns ingen anledning till att byggnadsnämnden inte skulle ha kontroll över hela byggandet inom kommunen. Jag hoppas i alla fall att civilministern inte tar illa upp att utskottet på grund av motioner från herrar Antby, Rimås, Mattsson i Skee och andra betrodda kommunalmän har tagit bort skyldigheten att anmäla dessa byggnadslovsansökningar till länsstyrelsen. Länstyrelserna har inte som vi riksdagsmän förmågan att lägga överflödiga papper i därför avsedda papperskorgar. De diarieför alla papper och skall helst även sakbehandla dem; det kan bli ganska mycket och ganska onödigt. Jag tror att det finns andra möjligheter för byggnadsnämnderna och länstyrelserna att bevaka och följa bebyggelseutvecklingen. Därför är jag glad att utskottet gick på den linjen, och jag hoppas som sagt att civilministern inte tar illa upp. Civilutskottets expropriationsbetänkande, nr 27, ger mig också anledning att säga några ord. 1917 års lag är föråldrad. Den har, om inte bättrats på, så i alla fall förnyats i flera omgångar. Den stora förändringen gjordes 1949 då man fick in möjligheten att expropriera områden som behövdes för tätortsutvecklingen. Sedan har det gjorts förändringar av och till under 1960-talet, bl.a. beträffande förtida tillträde. Det gjordes en utredning som arbetade under hela 1960-talet, och det blev en omfattande remiss. Det kom in mycket goda uppslag — och kanske andra också — till departementet. Man trodde att man skulle få någonting ut av det, och nu lägger statsrådet Lidbom fram proposition om en delreform som i väsentliga stycken innebär ett nytt förslag. Det har sagts från visst håll att vad utredningen grunnade på i tio år klarade statsrådet Lidbom av på tio dagar — eller om det var tio timmar. Det var i alla fall betydligt kortare tid än utredningen använde. Samtidigt avskedade han utredningen och sade: Ni får inte hålla på längre med det som ni har kvar, utan det klarar vi själva inom departementet. Det har naturligtvis väckt berättigat uppseende att man inte har remissbehandlat dessa frågor som är nya och så väsentliga och att man har haft så bråttom att lägga fram förslaget fastän man samtidigt i propositionen meddelar att vi under 1972 har att vänta förslag om en fullständigt nya expropriationslag, i vilken detta skulle vara ingredienser. Sedan kom det under utskottsbehandlingen av en händelse till vår kännedom att det låg en departementspromemoria ute på remiss som gällde förfarandereglerna. Vi fick också reda på att denna promemoria förutsatte att det som en följd av de nya förfarandereglerna kunde bli aktuellt att jämka de regler som utskottet höll på att behandla och som riksdagen alltså ännu inte antagit. Detta är således ute på remiss för närvarande. Och det var inte vilka formella regler som helst som skulle kunna bli ändrade, utan som exempel nämndes reglerna om expropriationsändamålets inverkan på fastighetsvärderingen, vilket ju är själva kärnfrågan. Vi frågar oss: Vadan denna brådska? Det bästa uttrycket för den oro som allmänt råder med anledning av förslaget har statsrådet Lidbom själv levererat, då han på s. 187 i propositionen 122 anfört beträffande värderingsreglerna: ”Jag vill emellertid betona att det är svårt att nu med säkerhet bedöma hur de kommer att verka. Utvecklingen bör följas med uppmärksamhet. En omprövning bör ske, om det skulle visa sig att effekten i något avseende inte har blivit den avsedda eller om reglerna eljest kan förbättras.” Vi är många som ansluter oss till detta och som gärna vill bespara statsrådet denna oro genom att man tar det litet lugnare, särskilt som vi, som sagt var, fått reda på att avsikten är att vi redan nästa år skall få ett samlat förslag till helt ny lagstiftning som vi då kan bedöma i alla dess delar. När nu statsrådet själv inte insett betydelsen av att hans långt gående nybildningar är i behov av remisskritik har centerns och folkpartiets representanter i utskottet velat bota den bristen genom att föreslå att utskottet självt sänder propositionen på remiss. Det är en högst ovanlig omgång — det medges — men om nu beredningen av en viktig fråga är ofullständig får väl utskottet självt komplettera underlaget för riksdagens beslut. Vi har inte i vår reservation 1 a vid civilutskottets betänkande nr 27 åberopat att lagrådet efterlyst en sådan här remissbehandling, och att döma av statsrådsprotokollet efter lagrådsgranskningen anser tydligen statsrådet och regeringen att lagrådet inte har med saker som gäller handläggningen att göra. Det må dock tillåtas mig att fästa avsevärd vikt vid lagrådets uttalande. Vi anser alltså på reservantsidan att statsrådet brustit i omsorg om att få denna viktiga lagstiftning granskad på det sätt som hittills har varit brukligt i svenskt lagstiftningsarbete av denna angelägenhetsgrad. Det hade för resten funnits möjligheter att få en remissomgång från valborgsmässoafton den 30 april i år fram till någon tid före höstriksdagens början, om den goda viljan funnits. Men det är väl den som har saknats. Då nu utskottsmajoriteten godtagit propositionen har vi framfört vårt förslag om uppskov i avbidan på remissbehandlingen i den nyssnämnda reservationen 1 a, och den gär också ut på att riksdagen mätte besluta att inte avgöra den här frågan vid årets riksdag utan vänta tills remissbehandlingen ägt rum. I ett andrahandsyrkande har vi tagit upp nägra frägor som gäller detaljer i lagstiftningen. Herr Grebäck har berört en del av dem och jag skall beröra en del; kanske vi kommer att lappa över nägot, men det skall väl inte bli så mycket. Jag börjar med tomträtten som självständig expropriationsgrund — det som herr Grebäck talade om i slutet av sitt anförande. Den regeln finns redan nu, och den blir inte bättre av att återupprepas. Trots den välmotiverade reservationen av herrar Grebäck och Birger Lundström i utredningen har alltså regeln införts även i den här upplagan av expropriationslagen. Det är fullkomligt obegripligt för mig att man kan behälla en sädan regel och godta en sådan konstruktion. Sä mycket torde statsrådet medge som att den första delen av punkten 16 är den viktigaste, och det framgär väl av statsrädsprotokollet efter lagrädsremissen också. Den är utformad efter mönster av förköpslagen och ligger ganska nära reservanterna herr Grebäcks och herr Lundströms formuleringar i utredningen. Bestämmelsen ger kommunerna möjlighet att förfoga över mark, som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar, alltsa hela det fält där man behöver arbeta i detta avseende. Om mark har kommit i kommuns besittning med stöd av expropriationslagen, så mäste det ligga på det kommunala omdömet att sedan besluta huruvida mark för bebyggelse skall överlätas med äganderätt eller upplätas med tomträtt. För min egen del är jag benägen att rekommendera tomträtt, om kommunens ekonomi tillåter det och om det från andra synpunkter är lämpligt. Det har jag verkat för tidigare i min kommunala gärning. Dä kan det väl inte vara nägon glädje med att expropriera mark enbart med motiveringen att den skall upplatas med tomträtt. När tiden kommer för att genomföra bebyggelsen — det kan enligt propositionen dröja 20 är eller mera — kan det hända att det är helt olämpligt för kommunen att uppläta tomträtt. Det kanske är för dyrt, eller det kan finnas andra anledningar. Och da kan ju inte bebyggelseplanerna fullföljas. Det mäste föreligga ett tankefel där, och jag misstänker starkt att det felet inte ligger hos mig utan är lokaliserat till justitiedepartementet. Eller också vill man där inte låtsas om att bestämmelsen inte går att logiskt eller sakligt försvara. Jag kan påminna om att lagradet självt 1949 blankt avstyrkte införande av denna regel. Jag vet inte heller om den över huvud taget har kommit till användning, men jag skulle knappast tro att den har det. Den svenska expropriationslagstiftningen har utvecklats under åren, och expropriationsändamålen har blivit flera, men en huvudprincip har i stort sett behållits, nämligen att tvängsinlösen inte skall förekomma om den avsedda markanvändningen ändä blir säkerställd. Expropriation har i första hand avsett sådana ändamäl som kommun eller staten eller annan expropriationshuvudman direkt behövde tillgodose, t.ex. för anläggande av gator. för uppförande av offentliga byggnader eller för militära ändamål. År 1949 tillkom den omtalade punkten 16, som gav möjlighet för kommunen att tvångsvis anskaffa mark för tätortsutbyggnad. Regeln om zonexpropriation kom till på 1950-talet i byggnadslagens 44 §. Den utvidgade expropriationsändamålen till att avse ett influensområde kring de områden som är föremål för stadsombyggnad och som väntas få en värdehöjning på grund av stadsbyggandet. Men hela tiden har det varit fråga om att tillgripa expropriation endast om markägaren inte gått med på den exproprierandes villkor. Nu uttalas i propositionen den meningen, att om en markägare erbjuder sig att genomföra den bebyggelse som avses, t.ex. i fastställd stadsplan, och i överensstämmelse med gällande bostadsbyggnadsprogram, så skall det inte få tillmätas avgörande vikt vid prövningen av expropriationstillståndet. I reservationen 2, som jag har avgivit tillsammans med herr Ångström, framhåller vi att hänsyn bör tas till en markägares erbjudande om medverkan att genomföra avsedd bebyggelse. Vi anser att markägarens medverkan fortfarande bör utgöra ett normalt inslag i byggnadsverksamheten. Det gäller naturligtvis bebyggelse för andra än offentliga ändamål. Det finns ett drag av eftertankens kranka blekhet över propositionens förslag i 111 a § om särskilt hänsynstagande till egnahemsägare. Är det månne finansministern som åter har påmint om att det gäller ”vårt folk”? Dessa bostadsfastigheter skall värderas så att återanskaffning kan ske av annan likvärdig bostad. Det är alltså en påminnelse om den gamla grundsatsen bakom expropriationslagens värderingsregler i allmänhet, att den som avstår mark efter ersättningens bestämmande skall vara i samma förmögenhetsläge som före expropriationen. Det är naturligtvis ett vackert drag av statsrådet att komma med dessa lugnande ord, även om man kan undra hur det orubbade förmögenhetsvärdet skall kunna hävdas vid värdering av andra fastigheter. Men det finns anledning att på ett annat sätt slå vakt om egnahemsfastigheterna. De bör enligt den uppfattning som utskottets centerpartister och folkpartister hävdar i reservationen 3 i möjligaste mån vara förskonade från expropriationsingrepp för exploatering. Det är klart att vidgning av gator o. d. är alldeles nödvändigt i vissa fall, men att man skyfflar bort bostadsområden för egnahemsändamål och exploaterar marken för annat ändamål bör vara undantag. Statsrådet Lidbom tycks vara av samma åsikt att döma av en del uttalanden som han gjort i lugnande syfte sedan propositionens innehåll blivit allmänt känt och debatterat. Vi kanske t.o.m. kan påräkna en tillstyrkan av vår reservation 3. Nu gällande expropriationslag liksom hithörande lagstiftning i allmänhet innehåller långt gående detaljregleringar. Egendomligt nog saknas bindande regler för den tid som får gå mellan det att regeringen meddelat tillstånd till expropriation och till dess man skall anhängiggöra målet om ersättning vid domstol, expropriationsdomstol för närvarande och fastighetsdomstol efter den 1 januari. Kungl. Maj:t bestämmer denna tid enligt 5 §i expropriationslagen, och i vanliga fall lär den ha varit ett år. I de mål som från början var aktuella, beträffande trafikleder osv., har det alltid varit bråttom, och det har inte tagit många dagar mellan beslutet och att man har anhängiggjort målet hos domstolen. Det har skett omgående. Men det blev annorlunda när regeln om zonexpropriation, denna specialitet för Nedre Norrmalm, skulle tillämpas — den har naturligtvis tillämpats även på andra håll i några fall. Den tillkomna expropriationsgrunden flöt ut över så stora områden och med så stora fastighetsvärden att Stockholms stad inte kunde ekonomiskt klara förvärven i en handvändning. Därför har regeringen medgett upprepade uppskov med värderingsetappen, och så ligger ett stort antal fastigheter med expropriationstillstånd över sig sedan mer än 15 år tillbaka. Uppskovsbesluten grundar sig inte på någon lagregel, vilket däremot är fallet enligt byggnadslagen och naturvårdslagen, där man medger uppskov med tre år i treåriga byggnadsförbud, men sedan är det stopp. Det grundar sig bara på den bestämmelsen att det är regeringen som äger utsätta den dag, när saken sist skall ha fullföljts genom ansökning om stämning till domstol. Det är verkligen min förhoppning att den saken blir reglerad i den slutliga utformning av expropriationslagen som vi har utlovats. Det kan inte vara riktigt att en så viktig fråga lämnas åt tillämpningen bara och tillämpas på så olika sätt. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening, alltså regeringens och riksdagens mening, då man införde zonexpropriationsreglerna att ha så långa expropriationstillstånd, och i reservationerna 7 och 8 har centerns och folkpartiets ledamöter i utskottet markerat det. Vi har utformat en riktlinje som innebär att markägaren skall ha rätt, om inte den exproprierande tar något initiativ till domstolsbehandling, att själv anhängiggöra målet inför fastighetsdomstolen inom ett år. Det påminner något om de regler som gäller i väglagen och naturvårdslagen, där det är markägaren som tar initiativ till domstolsprövning, om frivillig uppgörelse inte kan uppnås. Sedan återstår att säga något om presumtionsreglerna. Det blir enligt min mening ytterst svårt att tillämpa de här reglerna på ett vis som inte sätter rättssäkerheten i fara. Hur skall en rättvis och riktig värdering kunna göras, då tidsmellanrummet kan bli 15 år och mera? Det står 15 år i propositionen men det kan bli mera. Tidsgränsen är satt i första hand till 10 år före ansökan. Låt oss säga att en ansökan görs 1985. Då skulle alltså värdena 1975 vara utgångspunkt för beräkningen av den markvärdestegring som kan ha skett fram till dess man skall bestämma värdet. Men det kan dröja med att målet anhängiggörs vid domstol. Låt oss säga att det tar 10 år — vi vet att det kan ta längre tid fastän normalt är det naturligtvis 1 år eller mindre. Vi är då framme vid 1995. Då finns det en spärregel som säger att det får vara högst 15 år före väckandet av talan vid domstol. Vi får då utgångspunkten 1980 i stället för 1975. Men domstolsbehandlingen kan mycket väl ta upp till fem år. Om den tar låt Oss säga tre år är vi framme vid 1998, och man skall då ha 1980 som bas för beräkningen av markvärdestegringen. Det händer ganska mycket på 18 år, och dessa frågor är svårbedömbara även om man har dem alldeles inför sig och aktuella. Det är på denna punkt som statsrådet yppat oro för utfallet av sin konstruktion, och den oron delas av många. Jag accepterar begreppet oförtjänt markvärdestegring och har ingen invändning att göra mot att denna på olika sätt begränsas. Det kan ske på ett korrekt sätt genom realisationsvinstbeskattning, genom utnyttjande av planmonopol osv. Men propositionens förslag i denna del lämnar väl mycket åt slumpen. I reservationen 8 a av centerns och folkpartiets ledamöter i utskottet vänder vi oss mot denna konstruktion. Jag vill för resten ifrågasätta om lagregler av den här typen står i överensstämmelse med 16 § regeringsformen om Konungens skyldighet att ”ingen avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning, Sveriges lag och laga stadgar föreskriva”. Statsrådet kan naturligtvis säga att om riksdagen nu antar denna presumtionsbestämmelse så blir den lag. Men jag vill ifrågasätta om det verkligen är i överensstämmelse med vårt lands rättstradition att stifta en lag vars konsekvenser inte ens förslagsställaren kan gå i god för. Det finns uppgifter om att kommunernas markförvärv uppgår till närmare 1 miljard kronor per år. Merparten av dessa förvärv sker genom frivilliga uppgörelser, dock ofta under trycket av de maktmedel som kommunerna har i form av sitt planmonopol, genom de regler i byggnadslagen som ger möjligheter för kommunerna att gratis få till sig överförda gatumark, parkmark och mark för offentliga byggnader samt genom anslag för anläggande av gator, ledningar och sådant. Men kommunerna har möjligheter att träffa överenskommelser, och det har skett i mycket stor utsträckning. Det står ytterst litet i propositionen om detta, och det är en brist. Den läsare som inte känner till dessa frågor kan få den uppfattningen att expropriation, som ju alltid blir ett tungt förfarande, är det enda möjliga och att frivilliga förvärv är undantag. I verkligheten är det tvärtom. På ett enda ställe i propositionen har jag återfunnit en antydan om att frivillighet i alla fall accepteras. Det är på sidan 167 — det kan naturligtvis finnas på flera ställen; jag har inte lusläst propositionen på det sättet. Där har statsrådet sagt att han rekommenderar kommunerna att föra en aktiv markpolitik, och i det sammanhanget har det smugit sig in en mening av följande lydelse: ”En sådan politik bör givetvis i första hand genomföras genom frivilliga förvärv.” Som kommunalman har jag aktivt deltagit i arbetet med att skaffa mark för samhällsbyggande, och jag vet att det i stor utsträckning kan ske utan att man tillgriper expropriation. De enda besvärligheter som vi hade i Uppsala på den tid jag sysslade med detta gällde universitetets och statens mark. Men där har vi nu fått en annan ordning och det hela fungerar numera. För de fall då frivilliga förvärv inte går att genomföra måste vi ha expropriationsregler, men dessa får inte utformas hur som helst och utan att konsekvenserna för framtiden kan avläsas. Herr Ångström och jag har i reservationen 6 yrkat att 44 § i byggnadslagen — Lex Gamla Stan — inte skall tas bort. Vi förstår att den är i farozonen. Statsrådet anvisar inte någon slutlig lösning av frågan om hur man bör förfara med uppgiften att hålla äldre, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i värdigt skick. Här pågår utredningar i olika avseenden, och vi kanske kan få ett system av den typ som tillämpas i Paris och som diskuterades här i riksdagen för någon tid sedan i anledning av en enhälligt antagen fempartimotion med herr Turesson som första namn. Låt oss avvakta en sådan utredning, innan vi slopar den regel som nu finns i byggnadslagen. Den tillkom under en mycket varmhjärtad motivering av dåvarande justitieministern Herman Kling. Vi kan vara skyldiga honom att ta viss hänsyn till hans syn på dessa frågor. Herr talman! Jag har för ovanlighetens skull blivit mångordig, men saken är så viktig att jag har ansett det motiverat. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 a, 2,3,4, 5,6, 7 och 8 a.

Herr talman! Herr ordföranden i utskottet och delvis även herr Tobé har redogjort för bakgrunden. Jag skall således avstå från att upprepa det. Vidare kommer jag inte att beröra alla delar i dagens marklagspaket. Mina partivänner på talarlistan kommer senare att komplettera mig. Det är alltså i dag, herr talman, som Sveriges riksdag enligt herr Lidbom skall ta bort ytterligare något som är otidsenligt. Vad är då det otidsenliga? Jo, det är den enskilda äganderätten. Herr Lidbom säger nämligen på s. 166 i propositionen 122 om ändringar i expropriationslagstiftningen att markäganderätten numera är otidsenlig. Vad är allmänt sett tidsenligt eller otidsenligt? Om frågan gäller tekniska ting, t.ex. att vi i det snabbt föränderliga samhället har fått elektriska spisar i stället för de gamla vedspisarna, är det relativt enkelt att bedöma graden av tidsenlighet. Men, herr Lidbom, den förändrade synen på tidsenligheten gäller inte allt i vårt samhälle. När blir det exempelvis tidsenligt att man som socialdemokrat ödmjukt medger att man faktiskt gjort en felaktig politisk bedömning? I förfärligt många år har tydligen ett sådant socialdemokratiskt uppträdande varit otidsenligt. Senast i tisdags demonstrerade herr Sträng m.fl. socialdemokrater den tekniken. Förbise dock inte att vår tids människor genom utbildningsoch massmediaexpansionen har fått allt mera kunskaper, allt mera erfarenheter och allt större kännedom om åsikter, värderingar och olika sätt att lösa problem, om komplexiteten i tillvaron. Förbise inte att människorna därigenom blir allt mindre tvärsäkra och kategoriska i uttalanden och ställningstaganden. Detta är en tidsenlig utveckling, herr Lidbom. När blev det vidare tidsenligt att inte respektera de demokratiska spelreglerna i beslutsprocessen? När blev det tidsenligt att inte låta nya konstruktioner och inslag av tidigare icke diskuterad typ gå på remiss eller att nästan medvetet skapa sådana konstruktioner som ger betydande rättsosäkerhet? När blev det tidsenligt att inte den föreslagna helt oprövade presumtionsregeln föregåtts av utredning? När blev det tidsenligt att lagrådet endast fick två veckor på sig för sin granskning av ett så omfattande och komplicerat spörsmål? När blev det tidsenligt att under dessa bristfälliga demokratiska former föra lagstiftningsförslaget på gränsen till överskridande av de normer om skydd mot godtyckligt ägande, ett rättsberövande som fått uttryck i av Sverige godtagna internationella rättighetsförklaringar och i svensk grundlag? Det sätt på vilket statsrådet har handlat i detta ärende rubbar förtroendet för statsrådet. Handläggningen är definitivt inte tidsenlig. Låt mig också få understryka att vi uttrycker oss mjukt här i riksdagen i jämförelse med vad som sägs utanför detta hus. Så småningom — en del har redan kommit — skall väl detta komma både herr Lidbom och regeringen till del, vilket i hög grad beror på hur länge massmedia kan nonchalera en stark opinion. Hittills tycks icke minst de liberala tidningarna effektivt ha begränsat informationen. Även TV har med tystnad förbigått en lagändring som angår så många människor. Men herr Lidbom är inte ensam om att överskrida vad som anses vara otidsenliga demokratiska spelregler. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har t.o.m. gått längre än vad som föreslås i propositionen 118 om förslag till ändring i byggnadslagen när det gäller glesbebyggelse. Och det är inget litet steg som den socialdemokratiska majoriteten tar utan att remissorganen får yttra sig.

Anser herr Bergman och hans kolleger i utskottet att detta är ett tidsenligt demokratiskt förfarande? Hade det inte varit lämpligt att utskottsmajoritetens initiativ eller utskottsmajoritetens utnyttjande av initiativrätten hade gått på remiss? Ett annat exempel på oviljan att lyssna till annat än husbondens röst i regeringen finner kammarledamöterna på sidan 15 i civilutskottets betänkande nr 27 om expropriationslagen. Läs inledningen till första stycket: ”Utskottet anser att det vid propositionens avlåtande tillgängliga materialet kan utgöra tillfredsställande grund för en bedömning.” När propositionen framlades räckte det för socialdemokraterna. Med andra ord struntar utskottets socialdemokrater i motioner som väcks i riksdagen, i skrivelser som kommer till utskottet och t.o.m. i muntliga föredragningar inför utskottet av bl.a. företrädare för Industriförbundet och, inte minst, Sveriges villaägareförbund. Med kommunisternas hjälp skall socialdemokraterna således ta bort de enskilda människornas möjlighet att i framtiden äga en markbit eller andra fasta värden. Det är tydligen tidsenligt att ignorera individens behov. Det är tydligen tidsenligt att enbart se till kollektivet, till den socialistiska statens behov. Friheten, och framför allt valfriheten, är glömda begrepp. Staten — socialdemokraterna — vet vad som är bäst för individerna. Att i det enskilda ägandet ligger en drivkraft för framåtskridande nonchalerar man. Att ägandet utvecklar ansvaret nonchalerar man. Att ägandet i sig aktiverar förvaltarskapet nonchalerar man. Vi i moderata samlingspartiet tar helt avstånd från de socialdemokratiska missgreppen på äganderättsprincipens område. Vi hävdar bestämt att individuell äganderätt, spridning av det enskilda ägandet och fri företagsamhet är viktiga förutsättningar för stigande välstånd i ett samhälle. Varför har det varit så bråttom?

Tänker regeringen expropriera hela Öland eller andra delar av landet som undantag från exploatering i den nu genom pressen delvis kända riksplaneringen? Sambandet mellan riksplaneringen och expropriationsbehov är minst sagt dubiöst. Om man av politiska skäl vill förhindra att vissa landskapsdelar blir exploaterade, sker ju detta enklast genom en vägran att medge sådan detaljplanering som numera fordras för industrilokalisering. Regleringen riktar sig väl närmast mot planmonopolet hos vissa kommuner som regeringen med nya expropriationsregler vill ge ökad makt. Detta tycker jag verkar vara en logisk kullerbytta. Den miljöstörande industrin regleras dessutom närmast genom miljöskyddslagen. Samhället har således redan de styrmedel som kan utnyttjas. Varken vägrad koncession enligt miljöskyddslagen eller vägrad detaljplanering berättigar enskild till någon ersättning, och expropriationsregler är alltså helt ovidkommande i sammanhanget. Vill man i undantagsfall nå ett mera detaljreglerat landskapsskydd t.ex. i form av naturreservat, finns redan sådana regler i naturvårdslagen. Den lagstiftningen innehåller både tvångsregler och särskilda ersättningsregler. Inte heller på den punkten kan därför nya expropriationsregler få någon betydelse. När Villaägareförbundet på goda grunder kritiserar propositionen, säger socialdemokrater indignerat: ”Vi vill inte komma åt villaägarna. Missförstå oss inte. Läs propositionen om garantiregeln.” I och för sig är det intressant att regeringen infört en garantiregel för en viss grupp. Det måste innebära att lagens konstruktion har svagheter. Den s.k. garantin har liten omfattning. Den gäller inte expropriationsgrunderna, inte de långvariga expropriationstillstånden inte, den kommunala markprisregleringen. Garantin gäller bara de särskilda tidsreglerna i 111 §. Som sagt — småhusägarna får visserligen löfte om att ersättningen inte skall bli lägre än vad det kostar att skaffa en ersättningsfastighet. Men det löftet får ringa praktisk betydelse när flertalet villor i omgivningen också skall övertas av kommunen för ändrad bebyggelse. Så kan bli vanligt särskilt för den stora mängd hus som ligger under byggnadsförbud. Kommunens prissättning för fastigheter blir dessutom utslagsgivande även om den ligger under prisnivån på den fria marknaden. Kommunerna kan dessutom tvångsköpa hus på kredit, eftersom regeringen får ge uppskov med behandlingen av ersättningsfrågan hos domstolen. Detta kan fortgå i många år. Det är i det sammanhanget som 15 år gamla fastighetspriser kan få betydelse. När uppgörelsen om tvångsköpet drar ut på tiden, blir den enskildes förhållanden otrygga. Huset kan inte belånas och knappast säljas till någon annan än kommunen. Reparationer kan heller inte ske, eftersom det för det mesta finns byggnadsförbud. Det går vidare inte att få fram betalning av kommunen genom domstol om man behöver flytta eller skaffa ett annat hus. Nej, herr talman, det enda hållbara i herr Lidboms garantiregel är förhoppningen att förnuftiga kommunalmän inte använder den här möjligheten. I dag tänker alltså socialdemokraterna med kommunisternas hjälp ta ett ordentligt kliv i socialistisk riktning på marklagstiftningens område. Det är naturligt om en fråga om framtiden reses både i och utanför det här huset. Vad blir nästa steg? Moderata samlingspartiet tar helt avstånd från förslagen i de båda propositionerna. Förslagen i sin helhet med alla detaljer står i strid med vår principiella uppfattning om rätten för den enskilde att äga mark vilket inte — jag vill särskilt understryka det — behöver stå i strid med samhällets behov av mark eller planering. Den nuvarande lagstiftningen är fullt tillräcklig för detta. Vi anser att beredningen av förslagen är bristfällig, ändringarna har inte varit föremål för remissbehandling, en betydande rättsosäkerhet uppkommer och avgörandena på lokal nivå riskerar att ytterligare politiseras eller byråkratiseras. Jag yrkar således bifall till reservationerna i civilutskottets betänkanden 26 och 27, där mitt och herr Adolfssons namn återfinnes. Vi har skarpt kritiserat de olika förslagen i såväl partimotioner som under utskottsbehandlingen. Jag har också varit starkt kritisk i mitt anförande, och mina kolleger kommer senare att vara lika kritiska. I utskottsbetänkandet nr 27 beträffande expropriationslagstiftningen står vi enbart för avslagsyrkandet i reservationen 1 b. Såvitt jag förstår kommer den reservationen att falla. I den fortsatta voteringen anser vi oss emellertid, herr talman, beredda att i andra hand rösta för en del av de övriga reservationerna, även om vi inte i alla delar ansluter oss till motiveringarna.